Herr talman! Under den tid som utredningsmannen arbetar vid Gävle Vagnverkstad har jag ingen anledning att uttala mig utöver det besked som har lämnats av mig i dag och tidigare i pressmeddelande och kommunikéer för några dagar sedan.
Herr talman! Kommunikationsministern gav med sina senaste ord inte något som helst besked, vilket de anställda har krävt. Om inte varselbudet tas tillbaka, kommer tjänstemännen om några dagar att gå i strejk. Det innebär att de LO-anslutna arbetarna därmed kommer att råka ut för permitteringar, varvid de, enligt vad jag kan förstå, också mister sin permitteringslön, eftersom avtalsbestämmelserna är sådana. Ansvaret för den situation, som kan uppkomma, skall naturligtvis inte läggas på tjänstemännen, utan det faller helt och hållet på styrelsen för AGV. Jag tror att det är absolut nödvändigt att man ger ett klart besked om att varselbudet skall hävas. Jag tycker att detta är en helt rimlig begäran, därför att det faktum att regeringen tillsatt en utredning för att kontrollera lönsamheten av en eventuellt fortsatt produktion visar — enligt vad jag kan förstå — att styrelsen inte grundligt utrett frågan. Då bör också utfärdat varsel tas tillbaka tills saken är klar.

Herr talman! I motionen 223 för vi fram frågan om tandvårdsförsäkring för diabetiker. Motionen lämnades i januari, och sedan dess har det framkommit att den sakkunnige som svarar för 1970 års utredning om tandvårdsförsäkring avser att lämna sitt betänkande under sommaren eller hösten 1972. Vi tycker att detta är alldeles utmärkt, för många människor har under flera år väntat på att en tandvårdsförsäkring skulle komma till stånd. Enligt direktiven till expertutredningen, som statsrådet Aspling tillkallade i april 1970, framhåller departementschefen att utredningsmannen bör utarbeta sitt förslag med utgångspunkt bl.a. i det material och de överväganden som redovisats i 1967 års folktandvårdsutredning. Betänkandet framlades i april 1970. Statsrådet framhöll även i direktiven att syftet med en tandvårdsförsäkring bör vara att göra en god tandvård tillgänglig till en för alla medborgare överkomlig kostnad. En tandvårdsförsäkring kan göras allmängiltig, men det kan också finnas skäl för vissa avgränsningar och för prioritering av vissa tandvårdsbehov, framhåller departementschefen. I vår motion pekar vi på de speciella behov diabetiker har av en god tandvård. Jag finner det i hög grad angeläget att diabetikernas tandvårdssituation blir föremål för särskild uppmärksamhet under utredningsarbetet. Vi förväntar att utredningsmannen i det aviserade betänkandet kommer att framlägga förslag till skyndsam lösning av frågan om tandvård för diabetiker. Efter att ha tagit del av utskottets skrivning i socialförsäkringsutskottets betänkande nr 6 har jag velat anföra de här synpunkterna, som jag också fogat till betänkandet genom ett särskilt yttrande.

Herr talman! Fröken Pehrsson talar här om den motion hon väckte i januari i år. Jag erinrar kammaren om att fröken Pehrsson hade en exakt likadan motion förra året, som då behandlades i utskottet och kammaten. Utskottet förklarade vid det tillfället att man skulle ta hänsyn till de i motionerna angivna grupperna, och vi hänvisade även till den särskilda utredning om tandvårdsförsäkring som statsrådet Aspling tillsatte under 1970 och som fröken Pehrsson syftade på i sitt anförande. Det har inte hänt något nytt sedan dess. Vi vet nu att utredningen kommer att framlägga sitt förslag under året. Och utskottet framhöll ju i sitt betänkande 1971 att inte bara diabetikerna, utan även övriga grupper med stort tandvårdsbehov bör få sina behov tillgodosedda. Med hänsyn till detta och till att jag inte anser mig kunna tillföra Nr 37 debatten något nytt utöver vad jag sade i mitt anförande vid riksdagsbe Torsdagen den handlingen förra året, ber jag att få yrka bifall till socialförsäkringsut 9 mars 1972 skottets betänkande nr 6.

Herr talman! Det är gott och väl att kulturutskottet på tal om den andliga omvårdnaden på sjukhusen understryker att det är en fråga av väsentlig betydelse. Vi är nog alla medvetna om att de rutiner som finns på ett modernt sjukhus i dag lämnar en vit fläck i floran av förträffliga vetenskapliga — terapeutiska insatser: omsorgen om = <patientens personlighetsliv. Själavård kan kanske för en och annan verka vara ett litet väl seriöst uttryck, men i sak innebär det att det skall finnas någon människa för patienten att tala med om sina bekymmer och sin oro, någon som också kan leda och råda i de allmänmänskliga frågor som hör samman med de eviga tingen. Vi har i motionen särskilt tryckt på människans behov av personlig kontakt i dödens närhet. Det är ju allmänt omvittnat att personalen på sjukhusen inte har tid att ägna sig åt patienten i dessa avseenden, och kanske inte heller alltid förmågan. Arbetstidsförkortningen kommer att ytterligare isolera patienten och lämna henne åt sig själv med de naturliga bekymmer som hör samman med sjukdom. Jag vill naturligtvis inte betvivla att utskottet inser allt detta. Just därför blir man betänksam när man läser betänkandet, som ganska klart ger vid handen att utskottsmajoriteten är relativt belåten med status quo. Man talar om att konkreta åtgärder vidtagits genom kyrkan och frikyrkan i fråga om utbildningen. Men det räcker inte. Det beklagliga är just att den kompetens som denna utbildning ger inte alltid kommer till uttryck i arbetet på grund av den nuvarande organisationen av verksamheten. Vidare talar man om att Ekumeniska nämnden och Sveriges frikyrkoråd rekommenderar samkristna lösningar. Dessa rekommendationer har på många håll efterkommits. Det finns redan ett utmärkt ekumeniskt samarbete, men inte heller det är det väsentliga i sammanhanget. Vad det gäller är inte en fråga om kristen ekumenik utan en fråga om personliga insatser av kvalificerat folk. De människorna finns inte alltid på platsen. Därför hjälper inga ytterligare överläggningar mellan samfunden, som utskottet också hänvisar till. Detta ärende är egentligen inte en intern kyrkofråga, inte någonting som i första hand angår samfunden utan något som i första hand angår våra sjukvårdsinrättningar, som bör kunna erbjuda patienterna också denna hjälp. Den här motionen borde därför egentligen ha behandlats av Vad samfunden beträffar har de ju samma önskemål som motionärerna. I det yttrande som Sveriges frikyrkoråd avgav i fjol över en liknande motion instämde man i motionärernas yrkande. I år har ett liknande instämmande inkommit från Svenska kyrkans församlingsoch pastoratsförbund. Till slut hänvisar utskottet som vanligt till att man måste invänta kyrka—stat-beredningen. Det har nu under många år varit räddningsplankan för dem som inte vill vara med att ge kyrkan möjlighet att effektivt verka i denna nya tid och detta förändrade samhälle. För fjorton dagar sedan hade vi en liknande debatt; det gällde samverkan mellan svenska kyrkan och frikyrkorna i fråga om gemensamma gudstjänster och nattvardsfirande. Då hänvisade man också till kyrka—stat-beredningen, men det är ju bara att skjuta frågorna långt fram i tiden.

Jag tycker denna fråga är av liknande natur. Det är visserligen inte kyrkomötet som har avgivit någon viljeyttring, utan det är pastoratsförbundet, men i denna fråga är pastoratsförbundet verkligen rätt instans att yttra sig och representera kyrkans mening. Oavsett hur staten i framtiden kommer att förhålla sig till kyrkan och samfunden måste det väl ändå vara ett intresse för sjukvårdshuvudmännen att tillgodose patienternas behov av andlig omvårdnad. Jag vill än en gång poängtera att det måste primärt mer vara en angelägenhet för sjukvården än för kyrka och samfund att få denna fråga löst. Därför finner jag inte några motiv för att invänta beredningen kyrka—stat. Eftersom ingen av utskottets ledamöter har funnit anledning att reservera sig till förmån för motionen, skall jag inte besvära kammaren med att ställa något yrkande denna gång. Men jag kommer igen.

Herr talman! Det är, som det står i utskottsbetänkandet, en väsentlig fråga som motionärerna har tagit upp. Det råder ingen som helst oenighet på den punkten. Vad meningsskiljaktigheten gäller är det sätt på vilket frågan skall behandlas. Jag avslöjar inga hemligheter om jag säger att med det betänkande, som 1968 års beredning om stat och kyrka lägger om några månader, kommer ett förslag om att en arbetsgrupp skall få se över denna fråga tillsammans med en rad andra liknande frågor rörande den andliga vården vid institutioner av olika slag; alla dessa frågor hör ju ihop.

Att föreslå att denna uppgift skall läggas över på sjukvårdshuvudmännen innebär att man också i denna fråga accepterar en annan relation mellan stat och kyrka än den nuvarande. Därför är spörsmålet intimt förknippat med kyrka—stat-frågans lösning. Jag kan inte förstå att detta skall behöva skjutas på framtiden. Arbetsgruppen har alla möjligheter att snarast lägga fram förslag i frågor av denna karaktär. Dessutom tycker jag att detta verkligen är en fråga, som samfunden skulle ta mycket allvarligare på än vad de gör. Det är nämligen de som är experter. Sakkunskapen ligger inte hos samhället och inte heller hos sjukvårdshuvudmännen. Visserligen tycker jag att denna angelägenhet skall lösas i ett sammanhang med de frågor som gäller personlig omvårdnad på sjukhusen över huvud taget, men den speciella fråga som motionärerna tar upp är kyrkorna specialister på. Jag har mycket svårt att förstå att samhället skulle kunna ha något emot att kyrkorna lade fram ett gemensamt förslag till en samlad lösning. Men problemet är ju faktiskt, trots alla vackra uttalanden ibland, att kyrkorna inte är helt överens om hur detta skall ordnas. Därför tycker jag att det är en primär uppgift för dem att försöka bli det.
Herr talman! Herr Zachrisson säger att kyrka—stat-beredningen kommer att föreslå en utredning av dessa frågor. Varför kan inte herr Zachrisson biträda vår linje när han vet, att beredningen kommer att lägga fram ett liknande förslag? Vi föreslår ju en förutsättningslös utredning. Jag har talat om samarbete med sjukvårdshuvudmännen som en möjlig väg men det kan också finnas andra möjligheter. Det är klart att man kan säga som herr Zachrisson att kyrkorna och samfunden är experterna på denna fråga, men man kan aldrig utesluta sjukvårdshuvudmännen, som är den väsentliga intressenten i sammanhanget. Herr Zachrissons uppfattning att kyrka—stat-beredningen själv kan ta initiativet till att utreda denna fråga tycker jag är rätt underlig. Det får väl ändå vara Konungen som tillsätter en sådan utredning, och det är ju inte säkert att Konungen gör det. Förmodligen gör han det inte förrän hela det stora frågekomplexet kyrka—stat är färdigbehandlat, och då är vi framme vid början på 1980-talet. I så fall får vi fram till dess dras med en organisation som bygger på premisser från början av 1950-talet, och det är helt otillfredsställande.
Herr talman! Orsaken till att man inte enbart kan gå in för det utredningsförslag som herr Werner lagt fram är att det är för begränsat. Denna fråga skall behandlas i samspel med frågor om andlig vård i andra institutionella sammanhang. Man bör få en helhetslösning på denna typ av frågor. Vidare hoppas jag att riksdagen skall kunna fatta ett principbeslut betydligt tidigare än på 1980-talet. Jag tror inte att det skall behöva dröja särskilt många år.
Herr talman! Det är herr Zachrissons mening att utredningen om den andliga vården vid sjukhusen skall förenas med en utredning av den andliga vården i fängelser, på regementen osv., men det är väl inte helt säkert att det är den rätta vägen. Om en utredning tillsättes nu, skulle man också senare, om herr Zachrissons mening vinner gillande, kunna ge en sådan utredning tilläggsdirektiv även för de andra fälten. I varje fall menar jag att man, om man vill ha bättre förhållanden på detta område, så tidigt som möjligt skall tillsätta en utredning.
Herr talman! Utskottets ledamöter är överens om att det är angeläget att man vid sjukhusen tillgodoser det behov av andlig omvårdnad som verkligen föreligger. Utskottet har även sagt att det är en fråga av väsentlig betydelse. Vi vet också att man på sina håll, om än inte på alla, försöker tillämpa den rekommendation som Svenska ekumeniska nämnden och Sveriges frikyrkoråd har givit med de ekumeniska och samkristna lösningar som man har kunnat komma överens om. Jag har närmast fattat saken så att de överläggningar som det talas om i utskottsbetänkandet i första hand skall ske inom och mellan samfunden, och de överläggningarna kan i sin tur resultera i förslag till förändringar. Nu har herr Werner i Malmö redovisat de synpunkter som finns på svenska kyrkans håll och inom pastoratsförbundet. Jag vill till detta lägga några synpunkter som framförts från Sveriges frikyrkoråd i den här frågan. Frikyrkorådet anser inte den nuvarande organisatoriska ordningen för den andliga vården vid sjukhusen tillfredsställande, utan rådet skulle föredra att den andliga vården i sjukhusen reglerades på ett likartat sätt för svenska kyrkan och de fria trossamfunden. För Sveriges frikyrkoråd framstår organisationen för den andliga vården inom försvarets fältorganisation och kriminalvården som föredömlig även för en framtida organisation av den andliga vården vid sjukhusen. En sådan ordning skulle emellertid innebära att sjukhusens huvudman måste påta sig ett ekonomiskt och även organisatoriskt ansvar för den andliga vården vid sjukhusen. Jag vill säga till herr Werner att frikyrkorådet instämmer i hans uppfattning att det är hög tid att den andliga vården vid våra sjukhus blir föremål för en översyn. Inte minst med tanke på den gynnsamma ekumeniska utveckling som ägt rum i vårt land har det skapats goda förutsättningar för en ny och ekumeniskt präglad organisation för den andliga vården vid sjukhusen. Rådet ställer sig däremot avvisande till att frikyrkosamfundens pastorer skulle komma i fråga vid domkapitlens tillsättande av komministertjänster, även om de tillsatta pastorerna skulle tjänstgöra vid sjukhusen. Rådet tror att det inte skulle möta någon svårighet att finna bättre former för att utnyttja det ökande antalet frikyrkopastorer som fått en adekvat utbildning för tjänst inom den andliga vården vid sjukhusen. Jag tänker närmast på den utbildning som sker genom Sankt Lukasstiftelsens försorg. Överläggningar bör alltså komma till stånd snart, och de bör ske inom Svenska ekumeniska nämnden och Sveriges frikyrkoråd. Herr Werner säger att det här är en sak som egentligen inte angår samfunden. Det är klart att den gör det. Den angår i första hand patienterna. Det är deras väl och ve det gäller. Det får inte bli en prestigesak för samfunden, men det angår också dem, och därför bör överläggning komma till stånd på det sätt jag nämnt snarare än i den arbetsgrupp som herr Zachrisson har talat om. Jag tror att man inom Svenska ekumeniska nämnden och Sveriges frikyrkoråd, när man får se det uttalande utskottet gjort, är inställd på att snarligen ta upp denna sak till överläggningar och komma med förslag till förbättringar.
Herr talman! Jag förstår egentligen inte vad herr Källstad vill. Å ena sidan vill han inte gå med på yrkandet i motionen som kräver en översyn av den andliga vården, och å andra sidan åberopar han en skrivelse från Sveriges frikyrkoråd, som är inne på samma linje som motionärerna och anser att det är mycket angeläget att få den här frågan löst. Det är, säger frikyrkorådet, ”hög tid att den andliga vården vid våra sjukhus blir föremål för översyn”, och anför vidare att ”avsaknaden av reglering av denna verksamhet i sin helhet varit otillfredsställande”. Med hänvisning härtill vill Sveriges frikyrkoråd instämma i motionärernas hemställan. Varför gör inte herr Källstad det, när han vill ha en annan ordning? Överläggningar mellan frikyrkorna och Svenska kyrkan pågår, men de kan inte ändra på förhållandena. Vi kan inte bygga bara på frivilliga överenskommelser mellan samfunden, utan vi måste få detta reglerat just här i Sveriges riksdag. Det gäller ju — som herr Källstad mycket riktigt sagt — i främsta rummet patienterna och därmed sjukvårdshuvudmannen. Av herr Källstads anförande framgick klart och tydligt att man från frikyrkohåll är till freds med den andliga vården vid regementena och inom kriminalvården. Här avviker han från herr Zachrisson. Det är alltså bara denna fråga om den andliga vården vid sjukhusen som behöver lösas och som Sveriges frikyrkoråd vill lösa liksom också pastoratsförbundet. Jag förstår egentligen inte var herr Källstad står i detta ärende.
Herr talman! Jag råkar tillhöra både Svenska ekumeniska nämnden och Sveriges frikyrkoråd och vet att det inte pågår några överläggningar där i denna fråga. Men jag ämnar omedelbart ta upp saken inom Svenska ekumeniska nämnden. Jag menar att den översyn som det talas om i Sveriges frikyrkoråds papper i första hand bör komma till stånd mellan och inom samfunden själva genom Sveriges frikyrkoråd och i samverkan med Svenska ekumeniska nämnden. När samfunden själva uttryckt sin mening och själva kommit fram till förslag om förbättringar bör det kunna betyda sådana förändringar som vi också här i utskottet finner det angeläget att tillgodose. Jag tycker inte att det bör råda något motsatsförhållande mellan de önskemål om översyn som finns i Sveriges frikyrkoråds papper och vad jag och utskottet framfört om överläggningar inom och mellan samfunden i första hand för att komma fram till en riktig och för sjukhuspatienterna god lösning av frågan om den andliga vården.
Herr talman! Efter herr Källstads upplysning om att han är beredd att ta upp frågan i ekumeniska nämnden och Sveriges frikyrkoråd räknar jag med att få hans namn under motionen nästa gång, om herr Zachrisson inte skulle kunna infria sitt löfte.

Herr talman! Jag skall börja med att yrka bifall till vänsterpartiet kommunisternas reservationer som i sak innebär avslag på Olof Johanssons motion och bifall till Oskar Lindkvists. Vårt partis syn på detta problem dikteras väl i första hand av följande. Vi delar i mycket långa stycken bägge motionärernas sätt att se och uppfatta den stora fara som den ekonomiska maktkoncentrationen inom bankvärlden innebär och som ständigt skärps. Även om vi inte yrkar bifall till Olof Johanssons motion har vi den största respekt för hans syftemål och delar helt hans allmänna bedömning av utgångsläget; jag skall strax närmare redogöra för motiven till att vi inte yrkar bifall till den motionen. Vi har å andra sidan vägrat att gå med på den typ av bedömning som utskottet har behagat utsätta Olof Johanssons motion för. När jag ser på det av utskottsmajoriteten dikterade betänkandet må det väl tillåtas mig att förvånas ganska kraftigt. Man kan naturligtvis ha den uppfattningen att ingenting bör göras åt det här koncentrationsproblemet, men det är ganska märkligt att man så drar ner rullgardinen mot verkligheten att man t.o.m., förnekar att problemet maktkoncentration inom bankvärlden över huvud taget existerar. Och att de socialdemokratiska ledamöterna kan ge sig in på att försvara bankvärlden mot kritiken för koncentration, det tycker jag är speciellt beklämmande. Man säger att problemet helt enkelt inte finns. Motionärerna har överdrivit det hela. Det existerar i stort sett ingen koncentration. Tvärtom strävar bankvärlden efter decentralisering. — Jag skulle nästan ha väntat mig att också hitta frasen att det inte finns några kapitalister. Nu nödgas jag litet utförligare uppehålla mig vid utskottets argumentering, av det skälet att man har anfört en del statistiskt material för att stödja sin tes att det inte finns något koncentrationsproblem inom bankvärlden. Det är en mycket intressant statistik för den som är road av att titta på statistiska uppgifter och bedriva en statistisk kritik. Man har där en uppställning, där ett rätt stort antal banker räknas upp. Man menar att låneomslutningen dem emellan är så fördelad att det inte råder någon större koncentration. Därtill är de så många att de inbördes kommer att konkurrera, och det är alltså inte så farligt med monopolismen inom bankvärlden. Låt oss först och främst titta på det här sättet att mäta. Bara en viss del av bankernas utlåning är ju verkligt maktpolitiskt betydelsefull. Om en bank lånar ut några tusen kronor till en liten löntagare för att han skall köpa sig egen bil eller ett egnahem, kan man inte säga att det är någon särskilt maktpolitiskt intressant del av låneverksamheten. Den maktpolitiskt intressanta delen av låneverksamheten är den del som ger bankerna makt över produktionskapitalet och näringslivet i detta land. Det är den man egentligen skall mäta. Jag skall i korthet försöka göra en mätning av koncentrationsgraden i det avseendet, för det är det riktiga sättet att mäta bankernas makt i näringslivet. Jag vill förutskicka att de uppgifter som jag nu kommer att anföra i korthet är hämtade ur handboken Svenska aktiebolag 1970/71 och ur makarna Forsgrens bok ”Vem äger vad i svensk industri”. En del enskilda uppgifter kan ju vara inaktuella, men bilden i stort måste rimligtvis kvarstå, så pass aktuell är den här litteraturen. Om vi då först ser på de större, mer betydelsefulla företagen — eller snarare aktiebolagen — här i landet, konstaterar vi att det finns mellan 140 och 150 börsnoterade företag. När man undersöker, med ledning av vem som äger aktier i dessa bolag, hur stort inflytande de olika bankgrupperna har, så finner man följande. I nära hälften, eller 64 stycken, har den nya storbanken Skandinaviska enskilda banken det ledande inflytandet. Den är den ledande aktieägaren, antingen genom sina holdingbolag eller genom bolag som den på annat sätt indirekt kontrollerar. Svenska handelsbanken har det dominerande inflytandet i 17 bolag. Sedan kommer 18 bolag där Svenska handelsbanken och Skandinaviska enskilda banken delar på det dominerande inflytandet. Vad betyder detta? Av ca 140 börsnoterade aktiebolag dominerar de två storbankerna inflytandet i inte mindre än 99 stycken, dvs. den klara majoriteten. Sedan finns det 5 större börsnoterade företag som domineras av utländska intressen men där Skandinaviska enskilda banken eller Svenska handelsbanken också har mycket stora minoritetsposter. De övriga företagen, där dessa två finansiella jättegrupper inte har ett dominerande inflytande, utgör endast 38, och i de flesta av dessa äger storbankerna via sina holdingbolag och annat betydande minoritetsposter. Om vi sedan går till hur det ser ut bland de svenska aktiebolagen när det gäller bankernas inflytande över styrelserna, finner vi följande. Den nya storbanken, den största jättebanken här i landet, Skandinaviska enskilda banken, kontrollerar efter fusionen 501 styrelseposter i svenska aktiebolag. Därav kontrollerar banken 197 styrelseordförandeposter och 54 poster som vice ordförande. Dessutom tillkommer 20 poster som verkställande direktör och 5 poster som vice verkställande direktör. Dessa poster innehas av det 30-tal personer som har tillhört styrelserna i dessa båda storbanker — Skandinaviska banken och Enskilda banken — strax före fusionen. Jag vill fråga: Har utskottets talesman den uppfattningen att det inte är ett tecken på koncentration att en jättebank kan tillsätta ordförandeposterna i 197 av de största svenska företagen? Utgör inte den koncentrationen något socialt och politiskt problem för utskottets talesman och för den sida som han representerar? Med den här listan som finns redovisad i näringsutskottets betänkande över de 16 bankerna vill man ge sken av att det är 16 konkurrerande banker. Jag undrar hur mycket Svenska handelsbanken och Skandinaviska enskilda banken konkurrerar i de 18 storbolag där de gemensamt kontrollerar spelet. Men vi kan göra ytterligare intressanta undersökningar. Vad är det som döljer sig bakom dessa namn i listan? Det är inte 16 olika banker, utan det är 16 banker av vilka de flesta kontrolleras av precis samma finansgrupp. Vi kan se på aktielistan hur det ser ut i de bankerna. Vem har t.ex. de största aktieposterna i Göteborgsbanken? Det har Skandiakoncernen och SPP, som ju är en fond som i praktiken fungerar som ett holdingbolag åt Wallenbergintressena, och dessutom är Svenska arbetsgivareföreningen med på ett hörn. Jämtlands folkbank med sitt folkliga namn kontrolleras av Sundsvallsbanken, och Sundsvallsbanken i sin tur har ett dominerande Wallenberginflytande. Smålands bank kontrolleras av ett av Wallenbergs holdingföretag, och dessutom innehas stora minoritetsposter av SPP, som ju också är ett Wallenbergföretag. T. o. m. Svenska handelsbanken, den närmaste storkonkurrenten till Skandinaviska enskilda banken, har ledande aktieposter för SPP, dvs. för Wallenberg, för Skandiakoncernen och för Fannyudde, som också är ett av storfinansens holdingbolag. I Uplandsbanken och i Wermlands enskilda bank är de största aktieposterna kontrollerade av Wallenberg. Sedan finns det ett par av bankerna kvar — relativt små — som är kontrollerade av andra grupper. Däribland är Skånska banken, som kontrolleras av Malmöoch Hälsingborgsintressenter, de typiskt skånska finansgrupperna, vilka är åtminstone delvis fristående från de allra största nationella finansgrupperna. Men som vi finner är det inte 16 banker som konkurrerar, utan det är ett banksystem som till överväldigande del är kontrollerat av en och samma finansgrupp. Herr Haglund, som får ordet strax efter mig, vill väl ändå inte göra gällande att konkurrensen mellan bankerna skulle gå till på det sättet att Wallenberg och hans storbank konkurrerar med sig själv genom att gömma sig bakom Jämtlands folkbank och några andra klichéer och etiketter. När man granskar dessa förhållanden finner man precis samma sak som man finner när man går igenom styrelseposterna och styrelsemajoriteterna i samtliga svenska storbolag; det är en enda stor finansgrupp, sammansluten genom fusion, som kontrollerar näringslivets överväldigande del och alla viktiga företag i detta land. Koncentrationen är sannerligen ett reellt problem, och jag tror inte att herr Haglund kan förneka det; det är nog ganska fruktlöst för honom. Inte heller tror jag att det lönar sig att tala om att vi har en statlig kreditbank som här också är med och konkurrerar. Sveriges kreditbank har inget inflytande i något enda svenskt aktiebolag av betydelse. Denna bank deltar över huvud taget inte i den fejden, utan det statliga bankväseendet har i stort sett när det gäller makten över näringslivet lämnat fältet fritt åt de stora privata finansgrupperna, främst då dem som representeras av den nya Skandinaviska enskilda banken. När vi från kommunistiskt håll inte har velat yrka bifall till Olof Johanssons motion, så har det inte skett av ovilja mot det syfte som han är ute för att främja. Vi har också, som synes, en helt annan motivering för vårt avböjande än vad utskottet har. Vi är å andra sidan inte ense med Olof Johansson i hans bedömning av den väg han föreslår, nämligen ett program för att bryta upp och decentralisera den existerande privata bankstrukturen. Och vi har, när vi diskuterat, ställt den frågan: Finns det exempel på att man har gjort sådana här försök till decentralisering av ett monopoliserat näringsliv. Ja, det finns det. Efter Hitlerfascismens nederlag i andra världskriget gjorde ockupationsmakterna i Tyskland och Japan försök att genomföra en sådan decentralisering — en uppbrytning av den stora I. G. Farbenkoncernen och en uppbrytning av Zaibatsu, den japanska finansoligarkin. Det visade sig emellertid mycket snabbt att det här bara blev en formell uppbrytning och att storfinansgrupperna mycket snabbt åter formerade sig. När det redan har bildats en koncentrerad maktgrupp, så hjälper det inte stort att man tvingar denna maktgrupp att uppträda under olika rubriker och med formellt självständiga mindre företag — de söker sitt samarbete ändå. Och för närvarande har vi fått den situationen, speciellt i Japan, att den gamla finansklicken har formerat sig. Försöken till decentralisering har fullständigt övervunnits. Finansklicken kontrollerar nu den japanska politiken, regeringen, statsmakten och det härskande liberal-demokratiska partiet i en enorm grad och med en enorm maktkoncentration. Vi har sett det som meningslöst att försöka vända tillbaka till ett utvecklingsstadium som det kapitalistiska bankväsendet självt i följd av sina utvecklingslagar förefaller ha lämnat. Vi har därför mera gemensamt med den Lindkvistska motionens resonemang och yrkanden, därför att den bygger på, som vi ser det, insikten om just detta förhållande och insikten om att man på annat sätt — genom nationaliseringar exempelvis av hela eller delar av kreditväsendet — skall kunna övervinna de problem som koncentrationen innebär. Det är ju ändå till något som ligger i den riktningen som den Lindkvistska motionen syftar, och vår åsikt överensstämmer väl därför närmast med den. Eftersom det var så i utskottet, att den Lindkvistska motionen, som tar upp ett så oerhört relevant och viktigt problem, beklagligtvis inte fick stöd av någon enda socialdemokratisk ledamot, må det väl inte förtänkas oss att vi reserverade oss till förmån för motionen. Vi kunde inte gärna ställa oss på sidan och inte ta ställning i denna väsentliga fråga, även om motionen kom från ett annat parti än vårt eget.

Herr talman! I motionen 1335, som är undertecknad av nio socialdemokratiska ledamöter, har föreslagits en utredning i syfte att fastställa bankverksamhetens framtida organisation och överväga formerna för samhällets inflytande i bankväsendet. Vi anser att skälen för denna begäran är mycket starka. Samgåendet mellan Enskilda banken och Skandinaviska banken liksom mellan Göteborgsbanken och Smålandsbanken kan mycket väl innebära början till en fortsatt koncentrationsprocess inom bankvärlden i Övrigt. Rent företagsekonomiskt kan det te sig naturligt att också bankerna söker sig fram till de företagsformer som bäst svarar mot nutida och framtida krav, men en fortgående koncentrationsprocess inom bankvärlden innebär också en ökad privat maktanhopning i samhället. I motionen pekar vi på dessa risker. Ur det allmännas synpunkt framstår nämligen en fortsatt privat dominans inom bankväsendet som både diskutabel och olustig. Den kan mycket väl ge upphov till starka motsättningar mellan bankernas — dvs. ägarnas — och samhällets intressen. Bankernas ökade makt innebär att krediterna, dvs. spararnas pengar som bankerna åtagit sig att förvalta, många gånger kan styras på ett sätt som står i strid med samhällsekonomiska och sociala synpunkter. Låt mig här påminna om en del händelser, som på senare tid har rapporterats från bankerna och som — även om det är i ett till synes mindre perspektiv — bekräftar vilken oerhört styrande effekt bankernas kreditpolitik har också för den enskilde. I det ökade småhusbyggande som är på gång i åtskilliga kommuner måste vanligen byggaren vända sig till banken för att få ett kreditiv. Allt kan i övrigt synas vara helt klart för byggstart. Byggaren har tomt, byggnadslov och statliga lån. Men utan kreditiv kommer inte bygget i gång. Ofta måste kanske byggaren besöka flera banker och lägga fram sina bekymmer samt invänta besked. Blir svaret då nej — och det inträffar i långt större utsträckning än vad vi vanligen tänker oss här i riksdagen — så måste andra bankinstitut kontaktas. En sådan procedur är inte bara tidsödande, utan den försenar också byggstarten och åsamkar den enskilde styckehusbyggaren åtskilliga extra kostnader. Därtill kommer att försenade byggnadskreditiv i sin tur rycker sönder tidsplaner för företag och enskilda som är verksamma inom byggnadsbranschen. Jag kan mycket väl förstå att bankerna måste göra en undersökning om låntagarens tillförlitlighet. Svårast är problemen för personer som har haft små möjligheter att spara av sin inkomst men ändå bedömer sina chanser att skaffa sig eget som goda. Det är dessutom svårt att frigöra sig från den uppfattningen att vissa bankinstitut lägger stor vikt vid huruvida låntagaren är kund i banken eller inte. Det har nämligen inträffat i inte obetydlig utsträckning att sparare i HSB:s sparkassa eller hos KF har mött särskilda svårigheter vid begäran om byggnadskreditiv enbart av den anledningen att de inte är kunder i en speciell bank. Jag aktar mig här mycket noga för att uttrycka mig generellt — det kan ha varit fråga om inträffade händelser i enstaka regioner — men jag har med detta velat exemplifiera den makt som finns i bankerna. Detta är sådant som händer i det mindre perspektivet. Vad kan då inte ske i de större, mera övergripande perspektiven? Det krav på utredning i hithörande frågor som vi framställt har en klar förankring i den debatt som förs inom den fackliga och politiska arbetarrörelsen. Visst har man noterat — säkert också med instämmande — att samhället på senare år har skaffat sig insyn i bankernas verksamhet genom statliga styrelserepresentanter, men det bedöms ändå som ett litet steg på vägen mot ett ökat samhällsinflytande. Man vill veta mera om och påverka bankerna i deras uppgift och funktion i framtidens samhälle. liksom bl.a. tidningarna Aftonbladet och Arbetet, har givit uttryck för Nr 37 liknande tankegångar. Var och en vet att frågan om bankernas framtida Torsdagen den ställning och styrningen av krediterna är livligt debatterad på verkstads 9 mars 1972 golvet och på andra arbetsplatser här i landet liksom i de anställdas — ——— — intresseorganisationer. Det är därför ingen överdrift att påstå att kravet Ett näringspå insyn i och medbestämmanderätt över bankernas framtida organisapolitiskt program tion och samhällets inflytande över bankväsendet har en stark ideologisk för banksektorn, förankring, i varje fall inom det socialdemokratiska partiet. odd Men det intressanta just nu är utskottets betänkande. Det verkar som om näringsutskottet har vinklat materialet på ett alldeles nytt sätt. I skrivningen hänvisar man till koncentrationsutredningens nästa betänkande, som skall levereras 1973. Det är ett slutbetänkande. I materialet kommer bl.a. bankväsendet att belysas, uppger utskottet. Och detta leder då utskottet fram till att riksdagen — för så vitt den nu ämnar följa utskottet — skall skriva till Kungl. Maj:t och ge sin mening till känna. Allt detta verkar ju uppmuntrande och bra. Motionärerna skulle t.o.m. kunna kosta på sig att tro att motionens syfte därmed också hade förankring i näringsutskottet, eller i varje fall hos dess majoritet. Nu återstår bara en tolkning av utskottets skrivning. Innebär den eller innebär den inte att utskottets majoritet delar den principiella inställning till en utredning om bankväsendets framtida utformning som kommit till uttryck i den socialdemokratiska motionen? Ett svar på den frågan från utskottets talesman får bli bestämmande för om jag skall framställa ett yrkande i det här ärendet.

Fru talman! Jag måste först få säga några ord till herr Svensson i Malmö — till Oskar Lindkvists fråga skall jag återkomma senare. Herr Svensson talade naturligtvis vitt och brett om maktkoncentrationen. Jag fick ett intryck av att han utgick ifrån att ingen i riksdagen tidigare har hört talas om detta. Han hänvisade också till makarna Forsbergs bok. Jag vill minnas — herr Svensson får väl korrigera mig om jag har fel — att makarna Forsbergs bok i stor utsträckning bygger på det utredningsarbete som utförts av koncentrationsutredningen under 1960-talet. De har gjort vissa kompletteringar; de har gått igenom bolagen på ett annat sätt och gjort persongranskningar — det skall jag erkänna — men de bygger i stor utsträckning på det arbete som gjorts av koncentrationsutredningen. Det herr Svensson här talat om är ingen hemlighet för någon i den svenska riksdagen, vill jag påstå. Vad som skiljer oss åt som diskuterade i utskottet är praktiskt taget bara det att vi tycker att de människor som sysslat med den här problematiken under hela 1960-talet och har aviserat en sammanfattning och ett slutbetänkande till 1973 måste vara i högsta grad kapabla att göra denna utredning och sammanfattning. 33 Herr Svensson i Malmö nämnde några exempel. Det var inte de farligaste. Jag kan stå herr Svensson till tjänst med en sammanfattning av koncentrationsutredningens arbete sam är redovisat 1968. Där har vi en sammanfattning av antalet uppdrag. Där diskuteras hur många uppdrag och vilken koncentration som förekommer inom banksektorerna, Marcus Wallenbergs familj, Franz Hartmanns familj och generalkonsul Söderbergs osv. samt Enskilda banken. Det finns t.ex. en sammanfattning som visar att Marcus Wallenberg då — det är 1966 års siffror — hade 61 uppdrag. Sedan är det uppräknat på 15 olika punkter, och man kommer fram till att 417 olika uppdrag innehas av de här människorna i de olika bankerna. Det är kanske ännu intressantare för herr Svensson att titta på ytterligare en sammanställning som visar att Enskilda bankens åtta styrelseledamöter har tillsammans 228 uppdrag, att i Skandinaviska banken har tre styrelseledamöter 92 uppdrag osv. Inte är detta någonting okänt. Men eftersom det verkar som koncentrationsutredningens arbete är alltför litet känt avser jag ta några minuter i anspråk och redogöra för vad utredningen hittills har åstadkommit. Koncentrationsutredningen startade år 1961. 1966 avlämnade den ett betänkande om oljebranschen och samma år ett om prissamverkan och konkurrens. 1968 kom det betänkande som vi i stor utsträckning har hänvisat till i utskottsbetänkandet, nämligen Kreditmarknadens struktur och funktionssätt. 1968 kom också ett betänkande om industrins strukturoch konkurrensförhållanden. Samma år kom ett betänkande om ägande och inflytande inom det privata näringslivet. När detta betänkande kom var det bl.a. flera borgerliga tidningar som sade att det här är det mest spännande av alltihopa, just detta om ägande och inflytande inom det privata näringslivet. 1970 kom ett betänkande om stordriftens fördelar inom industriproduktionen. Det jag först nämnde, betänkandet från 1968, är det som utskottet syftar på. För att låta ytterligare detaljer komma till allmän kännedom om 1968 års kreditmarknadsutredning citerar jag vad vi har skrivit i utskottsbetänkandet. Utredningen gällde ”kreditmarknadens funktioner och organisatoriska uppbyggnad, dess ägandeförhållanden samt ägandemässiga relationer mellan affärsbanker, investmentbolag och av dem ägda företag. Förekomsten av gemensamma styrelseledamöter för affärsbanker och andra privata företag belyses, och vissa uppgifter redovisas om bankförbindelsernas stabilitet och exklusivitet i större företag. Kreditmarknadens struktur och dennas förändringar är föremål för analys och diskussion. Vidare beskrivs”, herr Svensson, ”beslutsprocessen inom affärsbankerna vid beslut i kreditfrågor. Affärsbankernas beteende vid kreditgivning till företag, bl.a. under kreditrestriktioner, beskrivs och analyseras. Slutligen redogörs för en undersökning av konkurrensförhållandena på kreditmarknaden.” Det är alltså vad vi har velat nämna. I utskottsbetänkandet har vi som vanligt tagit med ytterligare upplysningar i anslutning till motionerna, och vi har här vid många tillfällen haft diskussioner om bankinspektionens roll. Jag tror det var herr Börjesson i Glömminge som också sade någonting om bankinspektionen. Vi skall emellertid komma ihåg att även den har varit och är föremål för omorganisation och att den därmed, hoppas jag, får ökad effektivitet. Det har t.ex. från ingången av 1972 skett en omorganisation som påbörjades 1970 och som nu fullföljs. Den 1 oktober 1970 indelades inspektionen i tre avdelningar, en allmän, en kreditoch en redovisningsavdelning. Dessutom finns två byråer, fondbyrån och administrativa byrån. Från ingången av detta år har emellertid fondbyrån upphört och dess uppgifter fördelats på de tre avdelningarna. Byråns sägs genom denna omorganisation ha övergått från att vara en institutionsbaserad inspektion till att bli en rent funktionell organisation. Nya typer av kreditinstitut har tillkommit. Alla faller under inspektionens verksamhetsområde och därmed täcker den i dag praktiskt taget all bankrörelse och bankliknande verksamhet utom den del som faller under bostadsoch konsumentkooperationen. Det har vidare skett personalförstärkningar hos bankinspektionen och där är numera ungefär 60 personer sysselsatta. Jag vill framhålla att det utredningsarbete som pågått har vi betraktat som det viktigaste. Det har avgjort utskottsmajoritetens ställningstagande. Vi tycker naturligtvis att man måste ta hänsyn till det stora arbete som här är nedlagt. Vad som skiljer oss från reservanterna är att vi anser att detta utredningsarbete skall fullföljas, sammanfattas och — hoppas vi — redovisas för 1973 års riksdag. Jag kan inte uraktlåta att säga att just ledamöterna i utredningen måste vara mest kvalificerade och lämpade att klara denna uppgift. Herr Oskar Lindkvist frågade om vi delar motionärernas principiella inställning. Självklart gör vi det. För min personliga del är det inget problem. Det är ju den inställningen som har legat bakom bl.a. denna koncentrationsutredning. Men självklart skall det sedvanliga arbetet fullföljas. På en sådan här stor utredning följer naturligtvis remissbehandling och eventuell propositionsskrivning. Härvid skall givetvis liksom i andra sammanhang hänsyn tas till utredningens resultat. Nu skall jag sluta, kammarledamöter, men jag kan ändå inte uraktlåta att försöka ge en bild av vad som hände när vi fattade beslut om denna koncentrationsutredning. Det var ett kompakt borgerligt motstånd mot att man skulle tillsätta den nu så högt värderade koncentrationsutredningen. Detta utredningsmaterial har citerats, glädjande nog, och har blivit underlag för många aktiviteter och verksamheter. Eftersom jag talade om ett kompakt borgerligt motstånd skall jag återge vad några av de borgerliga motståndarna då sade. En ledamot, jag säger inte vilken, yttrade att motionen borde avslås med hänsyn till att man inte kan vinna något egentligt värde med den. En annan ledamot gick mycket längre och sade att det är inte utan att man i detta sammanhang erinras om patriarken Isaks ord: Rösten är Jakobs men händerna är Esaus.

Fru talman! Jag yrkar nu bifall till näringsutskottets hemställan i betänkande nr 7 på alla tre punkterna, där det bl.a. i punkten 2 yrkas att riksdagen som sin mening ger till känna vad utskottet anfört i anslutning till motionen 1335.
Fru talman! Författarna till den av mig citerade boken heter faktiskt Forsgren och inte Forsberg — men det är ju en bagatell. Herr Haglund har den vanan att han för varje nytt inlägg gör sin egen sak allt värre. Nu säger han att han inte på något sätt förnekar att det finns en maktkoncentration, och han anför en mängd material till stöd för denna sin ståndpunkt. Det är ju mycket intressant. Men när han gör detta kommer han just från ett utskott, där han har suttit och skrivit under ett betänkande om att det inte finns någon koncentration — eller att denna i varje fall inte är särskilt farlig — att motionärerna har överdrivit och att bankerna t.o.m. självmant strävar efter decentralisering. Hur skall nu herr Haglund ha det?

Sedan vill jag säga att det väl inte heller behövdes någon koncentrationsutredning för att ta reda på hur det verkligen stod till, eftersom det har gjorts omfattande forskningar tidigare på privat basis, inte minst av partiordföranden i mitt parti, om detta. Det är alltså i och för sig välkända förhållanden, men jag skulle vilja fråga herr Haglund: När ni nu har hållit på att utreda i så många år, på vilket sätt har dessa utredningar ändrat maktförhållandena? Vilka fusioner har hindrats av detta utredningsarbete? Tydligen inga, eftersom fusionerna fortgår. Och har denna koncentrationsutredning, som herr Haglund fäster så stor vikt vid, lagt sig till med en enda styrelsepost eller en enda ordförandepost av de 500 respektive 197 — 197 ordförandeposter, nämligen — i svenska storbolag som ligger i händerna på den största bankgruppen i det här landet? I vilket avseende har det medfört en förändring?

Fru talman! Jag har fått svar på mina frågor av herr Haglund. Av detta framgår att utskottet med sin skrivning bara menar att koncentrationsutredningens material år 1973 skall inväntas. Detta material skall sedan i vanlig ordning remissbehandlas, och först därefter blir det möjligt att lägga de politiska värderingarna på koncentrationsutredningens material. Dessutom tillfogade herr Haglund till min stora tillfredsställelse att han principiellt delade den målsättning som fanns uttalad i den socialdemokratiska motionen. Nu skiljer vi båda oss mellertid i fråga om framkomstvägen. Vi anser att de långa samtalen om bankväsendet nu måste vara förbi. Vi har framlagt en motion, vari vi redogör för våra synpunkter och begär en utredning som vi tycker är angelägen. Vi är inte beredda att vänta med vår politiska värdering tills det material föreligger som herr Haglund har berört här i debatten.

Det senare är ett uttryck för att vi såsom motionärer anser att reservationens motivering är alltför snävt hållen för att kunna tillgodose de intressen vi givit uttryck för i vår motion.

Fru talman! Den fina titeln partibyråkrat får jag nästan vid varje tillfälle som jag diskuterar saker och ting med herr Svensson i Malmö, men det skall jag väl inte bry mig så mycket om. Jag måste ha uttryckt mig fantastiskt oklart, när herr Svensson har kunnat tolka det till att jag inte ansett att det finns någon maktkoncentration. Herr Lindkvist har ju förstått hela gången och vad jag syftar till. Hela tiden har jag ansett — jag upprepar det — att utredningen arbetat med detta och nu är i slutskedet. Att koncentrationsutred ningen inte har kunnat slutföra sitt uppdrag t.ex. i år beror kanske — jag säger kanske — på att riksdagen i april föregående år beslutade om tilläggsdirektiv till utredningen som gällde den svenska industrin, konkurrensen på utlandet och allt detta med multinationella företag. Nu håller man på att utreda detta, vilket kanske är anledningen till att man inte kan hinna få utredningen färdig förrän 1973. Jag vill påstå att jag är lika intresserad av vad som skall komma sedan som herr Lindkvist och hans medmotionärer och kanske även herr Svensson i Malmö är. Det är väl naturligt att en ledamot av riksdagen som själv har varit med och motionerat om koncentrationsutredningen med spänning avvaktar vad utredningen skall komma fram till. Det är den vanliga metodiken här i landet och i riksdagen att man avvaktar tills utredningarna blir färdiga och först därefter fortsätter det verkliga arbetet.
Fru talman! Om herr Haglund har den uppfattningen att koncentrationen är ett problem, som han påstår att han har, varför har han då varit med om att skriva under ett utskottsbetänkande där det står: ”Till skillnad från motionärerna betraktar utskottet den nya fusionen som en isolerad företeelse och inte som ett tecken på att affärsbanksväsendets struktur håller på att radikalt omvandlas. I sammanhanget kan noteras att en tendens till ökat regionalt beslutsfattande gör sig märkbar inom de stora affärsbankerna.” Här påstår alltså herr Haglund och den övriga utskottsmajoriteten att det förekommer en process som innebär en decentralisering inom det privata affärsbanksväsendet och att de fusioner som förekommit inte är så farliga. Det är enstaka företeelser som man inte skall bry sig om, det är inget problem. När jag talade om partibyråkrater var det just detta jag tänkte på. Partibyråkratens hela natur går ut på att politiskt spela dubbelt: säga en sak inför offentligheten men i utskotten och bakom styrelserummens stängda dörrar tala och agera på ett helt annat sätt.
Fru talman! Ett kort genmäle till herr Svensson i Malmö om fusioner. Vi menar naturligtvis att fusionerna bara är en del i de stora sammanhang som utredningen har att arbeta med. Det är nog inte, herr Svensson, så fantastiskt lätt att vara säker på vad en fusion innebär och vad dess resultat kan bli.

Fru talman! Motionen 1325 har som en av sina utgångspunkter den aviserade sammanslagningen av Göteborgs bank och Smålands bank. Motionen har följts upp i reservationen 1 a. Man ser både i motionen och i reservationen sammanslagningen på ett visst sätt. Man ser den som en maktkoncentrationsfråga. Men det är det som den inte är, den är en rationaliseringsfråga. Konkurrensen blir inte nödvändigtvis mindre genom den här sammanslagningen. Till betydande del är det tvärtom. De allra största bankerna får nu en starkare motpart att konkurrera med genom sammanslagningen av Göteborgs bank och Smålands bank. Här är det därför inte fråga främst om ökad makt utan om ökad effektivitet. Till det kommer en ökad regional bankservice för Smålands del genom att Göteborgsbankens resurser nu kommer att finnas att tillgå mer omfattande där. Jag skulle gärna vilja redovisa några av de skäl som i Ekonomisk revy nr 2 i år Sten Walberg, generaldirektör för bankinspektionen, anger när det gäller inspektionens ställningstagande i fråga om den här banksammanslagningen. Han säger först att stämningsläget inledningsvis var sådant att mycket talade emot en sammanslagning, eftersom bankinspektionen känner en mycket stor uppskattning för provinsbankerna. Han forsätter: ”Men när vi konfronterades med de skäl som talade för ett samgående fann vi att dessa vägde över på ett mycket bestämt sätt.” Så anger han fyra skäl, och jag vill gärna fråga reservanterna och motionären herr Olof Johansson i Stockholm hur de ser i sak på dessa fyra skäl. För det går inte att tala lösligt om maktkoncentration så fort man slår ihop två bolag eller bankbolag. Man måste se vad det är som verkligen händer. Det kan tänkas att fördelarna då klart överväger. Sten Walberg fortsätter och säger för det första: ”Vad som vägde tyngst i bedömningen var att den lilla banken — Smålandsbanken — enligt vad vi kunde förstå var den som skulle tjäna mest på affären. Banken befinner sig i dag i det dilemmat att kunderna börjar växa från den. Kreditpropåer på 6—7 milj.kr. gör att banken — trots en mycket konsoliderad ställning och god lönsamhet — slår huvudet i taket.” Här blir det alltså ett ökat stöd för den regionala verksamheten i Småland som man får genom att man har tillgång till en större banks resurser. För det andra konstaterar han att just beroende på sammanslagningen till SE-banken skulle Smålandsbanken förlora sina ”andningshål” i Stockholm och i Göteborg och därför själv behöva bygga nya bankkontor i dessa städer. Det är inte i och för sig så tilltalande, vill jag säga, att det kanske i de centralaste delarna av storstäderna tillkommer nya bankkontor. Det bör man också tänka på. För det tredje fortsätter herr Walberg i den här intervjun: ”Det var lätt att se att de båda bankernas respektive kontorsnät var mycket speciella. Smålandsbankens etableringar utgör med ett par undantag helt ”vita fläckar” för Göteborgs Bank. Ett samgående skulle ge den nya banken ett mer rationellt kontorsnät.” Ja, det är ett tredje skäl som jag tycker i sak väger mycket tungt och väger emot, när man i motionen 1325 och reservationen 1 a uttryckligen tar den här banksammanslagningen som ett exempel på negativ maktkoncentration. Man tar det som en självklarhet, men så är det alltså inte. För det fjärde nämner herr Walberg det skälet att genom att Göteborgs bank, som annars snarast skulle bli en mindre storbank, nu får en något större volym kan den lättare konkurrera med de stora såsom Svenska handelsbanken och den nya SE-banken. Jag tycker dessa fyra sakskäl är verkligt väsentliga, när vi har ett aktuellt fall för att belysa s.k. maktkoncentration. Utskottet säger att man ser den här nya fusionen som en isolerad företeelse. Man kan inte se några andra eventuella sammanslagningar som man självklart bör stödja. Här gäller det, vill jag sluta med att säga, ökad effektivitet och ökad regional service för Smålands del. Jag yrkar bifall till utskottets förslag med dess allmänna syn på bankväsendet i dessa hänseenden.
Fru talman! Vi har hört av herr Möller i Göteborg att han anser att utskottsbetänkandet uttrycker den tanken att det inte har förekommit någon maktkoncentration. Jag undrar om andra utskottsledamöter som har skrivit under samma betänkande, exempelvis herr Haglund, tolkar det på samma sätt. I så fall blir det ju svårt för honom.
Fru talman! Nej, herr Svensson i Malmö, jag tolkar faktiskt utskottsbetänkandet som det står skrivet.

Detta betänkande skall man sedan ha som underlag för överväganden. Det konstateras alltså att konsekvenserna av koncentrationsföreteelser bl.a. inom bankväsendet kommer att behandlas i betänkandet.

Fru talman! Får jag tolka detta så att herr Möller i Göteborg anser att en ny stor bank, som har bildats genom en fusion och som kontrollerar 500 styrelseplatser i svenska storbolag och 197 ordförandeplatser, skall avfärdas som något tillfälligt som inte är något problem? Menar herr Möller att det inte skulle vara ett tecken på maktkoncentration när man kan iaktta hur antalet banker i landet under decenniernas lopp stadigt har minskat och de kvarvarande bankerna i stor utsträckning är kontrollerade av majoritetsintressen som hör hemma i storbankerna? Och borde vi inte göra någonting åt denna maktkoncentration? En sak är att erkänna att den finns och en annan sak är att sedan säga att man inte vill göra någonting åt den, för det är ju vad herr Möller i så fall säger.
Fru talman! Det var väl snarast en retorisk fråga som herr Svensson i Malmö ställde. Det är självklart att varje mycket stort bolag, inte minst ett bankbolag, innebär i sig problem som fordrar bevakningsåtgärder. Det är just vad koncentrationsutredningen betyder och vårt ställningstagande är att följa upp den.

Fru talman! Det är intressant att se den ömtålighet med vilken man på en del håll tydligen upplever den här frågan. Debatten om maktkoncentrationen har en tendens att väcka känslorna till liv. Debatten är också ganska klargörande — det var den i december förra året och det är den även nu — när det gäller att dra upp skiljelinjerna mellan dem som vill göra någonting åt maktkoncentrationen och dem som nöjer sig med ”utvecklingens gång”. Till herr Möller i Göteborg vill jag först säga att det var intressant att höra att i varje fall någon av folkpartiets representanter yttrar sig i debatten. Det gjorde man inte annat än från en speciell utgångspunkt i den förra debatten den 14 december. Herr Möller var på det viset en pionjär. Herr Möller ställde direkta frågor till mig beträffande hänvisningen till fusionen av Smålands bank och Göteborgs bank till Götabanken, som den skall kallas. Själv ansåg han att det var en rationaliseringsåtgärd, men jag tycker det är att se saker och ting alldeles för enkelt. Vad är det egentligen som är kännetecknande för den här fusionen? Det är att den kom strax efter en ännu större fusion. Det finns ett samband mellan SE-bankens tillkomst och tillkomsten av Götabanken, och de reella maktförhållandena inom det svenska bankväsendet skall ses som en helhet. Det är också avsikten bakom vår hänvisning till tillkomsten av Götabanken. Jag har som motionär verkligen inte ansett att den speciellt lägger mycket större bördor på maktkoncentrationslasten. Men jag varnade redan i debatten den 14 december för att detta skulle komma att hända, och det hände. Detta är inte heller slutet, herr Möller. Det är ingen tillfällighet att vi har en diskussion i dag, och har haft den ganska länge, om den framtida eventuella sammanslagningen av postbanken och Kreditbanken. Det gäller här också filosofin om att kunna hävda sig i konkurrensen genom att vara stor och om balanserande maktkoncentrationer. Tar den privata sektorn ett steg, skall samhället hänga med och också öka maktkoncentrationen. Den filosofin gäller tydligen i dag på regeringshåll. Så fungerar det också inom den privata sektorn. När bankinspektionens generaldirektör Sten Walberg anger detta som ett av skälen är det naturligtvis alldeles korrekt — Götabanken blir en större bank som får lättare att konkurrera på de riktigt storas villkor. Vi får denna kedjereaktion och han har erkänt att det är så. På det sättet ökar man ständigt maktkoncentrationen. Frågan är var vi som politiker, som företrädare för alla medborgare, tänker sätta stopp. Och hur kommer det här att fungera i förhållande till konsumenterna i egenskap av utnyttjare av bankernas tjänster? Det är intressant, och det tycker jag att bankinspektionen borde ägna mera intresse åt än att värdera för vilken bank i en fusion som det här är bäst, den lilla eller den stora. Det finns mycket att säga om bankinspektionens agerande, men det kan finnas anledning att återkomma till det i annat sammanhang. I debatten den 14 december förra året diskuterade vi bl.a. om fusionen mellan Skandinaviska banken och Stockholms enskilda bank skulle främjas genom att riksdagen beviljade befrielse från statlig och kommunal skatt och utskiftningsskatt. Det var vad problemet gällde den gången. Jag vet inte om herr Haglund hade samma åsikt då som han har i dag om att vi har maktkoncentration. I varje fall lät han inte detta komma till uttryck i sitt votum. Herr Haglund liksom alla andra socialdemokrater — en del av dem, ett dussin ungefär, gjorde avsteg och instämde i ett anförande av herr Bergqvist — stödde åsikten att maktkoncentrationen skulle ytterligare främjas. Man var i varje fall inte beredd att använda skatteinstrumentet vid det tillfället för att utöva inflytande från samhällets sida. Dessutom gällde det den gången precis som i dag om statsmakterna skulle främja en decentraliserad struktur inom bankoch försäkringsväsendet. I dag har jag som motionär begränsat mig till bankväsendet, där jag tycker att maktkoncentrationsproblemen är mest akuta. Riksdagsmajoriteten beviljade skattebefrielse och gick därmed emot centerns uppfattning, liksom när det gäller Jag står fast vid vad jag sade då, att vi därmed tog ytterligare ett allvarligt steg mot ökad maktkoncentration i vårt samhälle och minskat inflytande för medborgarna i allmänhet. Varför är det då så viktigt att vi har en näringspolitik för bankväsendet? Det är viktigt att vi har en näringspolitik över huvud taget, men varför är det särskilt viktigt när det gäller bankväsendet? Denna fråga har tagits upp i debatten från och till, och jag behöver kanske utveckla svaret enligt min uppfattning något. Det är alldeles klart att bankerna kan ses som maktcentra med mångfaldiga kontakter ut till företagen, ofta till ganska fast grupperade företag. Dessa kontakter gäller verkligen inte bara de affärsmässiga relationerna mellan banker och företag, utan här förekommer, som herr Jörn Svensson har redogjort för, personunioner av skilda slag i styrelser och på annat sätt. Bankerna har så att säga en egen näringspolitik när det gäller att utnyttja dessa kontakter i näringslivet till olika företag just genom att man kan knyta samman två företag vilkas struktur man känner till. Frågan blir då ofta: Skall vi rationalisera bort det ena företaget, finns det utrymme här för fusion? Och så fattas det beslut, ofta i slutna direktionsrum. Det är också klart — och detta erkände för övrigt också finansministern i sin proposition angående storbanksfusionen — att bankernas agerande har direkt betydelse för sysselsättningsförhållandena och strukturen inom vårt näringsliv osv. Bankerna kan agera här direkt eller indirekt genom investmenteller holdingbolag. Dessutom har bankväsendet i dag, något som också anförts här i debatten, väsentliga samhällsuppgifter genom att det är med och verkställer statens politik. Det är naturligtvis ett av skälen till att det är speciellt angeläget att denna sektor kontrolleras, och detta gör vi också genom en rad organ. Men frågan är om vi gör tillräckligt. Utesluter dessa kontrollorgan för övrigt att det också vidtas andra åtgärder för att främja t.ex. en annan struktur inom banksektorn? Enligt min mening gör de inte det. Bankväsendets roll i utrikeshandeln bör inte heller underskattas. Jag vill gärna ta upp också detta, eftersom ett av de huvudargument som bankerna själva framförde för att få skattebefrielse var att de ansåg att sammanslagningar var nödvändiga för att bankerna skulle kunna gå ut på utlandsmarknaden med tillräcklig kraft. Vad som däremot enligt min mening inte utreddes var om dessa problem inte kunde lösas på annat sätt. Det är ingen hemlighet att de svenska bankerna har etablerat sig på utlandsmarknaden genom egna bankinstitut och att bankerna genom konsortialavtal ofta går samman för att lösa de problem som uppstår för de svenska utrikeshandelsföretagen och deras finansiering. Man hänvisade också till att vi med oförändrad valutareglering i vårt land inte kommer att kunna utnyttja de fördelar som stordriften i den nya storbanken kan komma att ge. Jag ställde då frågan till finansministern, dock utan att få svar: Tänker regeringen tillmötesgå bankernas önskemål om en ändring av valutaregleringen, eller hur tänker man sig få ut hela effekten av denna storbank på utlandsmarknaden? En annan sak är att för konsumenterna är inte en ständig koncentra tion i bankväsendet utan problem, och detta gäller enligt min mening mera för mindre och medelstora företag än någon annan grupp av bankkunder. Om det inte finns konkurrerande bankinstitut på olika håll, kommer dessa företag i kläm i sin egenskap av kreditkunder, inte minst när åtstramningen sätter in i den ekonomiska politiken. Naturligtvis spelar bankstrukturen också en roll även för alla andra som begagnar sig av bankernas tjänster. Det är verkligen svårt att hävda att konsumenternas ställning stärks ju mera hela svenska bankväsendet koncentreras till ett fåtal institut. Låt mig kommentera en del ytterligare problem som berörts här och i den allmänna debatten. Jag tycker att en väsentlig fråga är på vilket sätt vi i framtiden skall bedriva näringspolitik över huvud taget här i landet och om vi i detta sammanhang kan komma runt problemen med banksektorns bedrivande av ”en egen näringspolitik”. Som jag ser det, gör vi det inte. Vi bör vara medvetna om att det mesta av den näringspolitik, som förs här i landet i dag, inte bedrivs härifrån utan, om vi ser på strukturen i näringslivet, av inte minst bankernas agerande. Om vi anser att detta är riktigt, är det klart att vi bör behålla denna ordning, men jag antar att vi inte anser att det bör vara på det sättet, om vi vill vara ärliga. Samhället måste naturligtvis ha inflytande över strukturutvecklingen i det svenska näringslivet, inte minst mot regionalpolitisk bakgrund. Annars kan man naturligtvis inte vara särskilt effektiv i regionalpolitiken. I debatten efter storbanksfusionen talades det bl.a. om de svårigheter som den mindre och medelstora företagsamheten framöver skulle möta, om denna koncentrationsutveckling fick fortsätta.

Men jag kunde inte finna någon representant i styrelsen för den mindre och medelstora företagsamheten. Vi har vidare sett i storbankens egen annonskampanj efter samgåendet att man verkligen tänker ägna sig åt den mindre och medelstora företagsamheten. Jag förstår att man har ett intresse av att driva denna linje i sin information och i sin reklam, ty i styrelsen har man inte lyckats få med någon företrädare för den typ av erfarenhet som mindre och medelstora företag representerar. I debatten efteråt har också företrädare från bankerna sagt, att det är klart att storbanken skall betraktas som ett sätt att möta expansionen inom AP-fonden. Denna diskussion fördes inte heller fram den 14 december förra året. Det är ett typexempel på hur man inom banksektorn resonerar ungefär på samma sätt som uppenbarligen regeringen gör, nämligen att det här gäller att balansera olika maktkoncentrationer mot varandra. För att balansera den enorma maktkoncentrationen i AP-fonden går man således samman inom banksektorn. Denna ökade maktkoncentration ger andra, och sedan har vi kedjereaktionen i gång. Frågan är alltså: Var skall vi sätta stopp? Jag tycker att det finns anledning att litet grand undersöka de olika vägar som vi i detta sammanhang diskuterar och som medfört att det avgivits olika reservationer i utskottet. Det är klart att om man begär ett näringspolitiskt program, har man vissa idéer om vad detta program skall innehålla utöver målsättningskravet en decentraliserad maktstruktur. Men jag har inte velat föra den diskussionen, ty jag anser att det är viktigt att vi har koncentrationsutredningens slutbetänkande till vår hjälp, så att vi vet på vilka strategiska punkter vi bör sätta in en ny näringspolitik för banksektorn, i synnerhet som slutbetänkandet ligger så nära i tiden.

Det är naturligtvis möjligt att genom lagstiftning reglera exempelvis på vilket sätt investmentbolagen skall få agera i framtiden. Jag tror alltså inte att skiljelinjerna egentligen är så skarpa på alla områden när det gäller på vilket sätt samhället skall tillgodose alla medborgares rätt till inflytande på denna sektor, men det förutsätter en begränsning av makt där sådan redan finns. Däremot finns det antagligen en skiljelinje mellan Oskar Lindkvist och mig och naturligtvis även mellan Jörn Svensson och mig när det gäller att i alla situationer se ett förstatligande som ett medel att lösa dessa problem. Förstatligande löser inga problem i och för sig enligt min uppfattning, för det finns mycket av maktkoncentration även på den statliga sidan som verkligen inte är särskilt tilltalande. Därför är det ingen lösning som man dogmatiskt kan anvisa, utan det gäller i stället att genom lagstiftning begränsa möjligheten att utöva en mängd olika maktfunktioner. I likhet med herr Haglund tycker jag att det i koncentrationsutredningens delbetänkande ”Kreditmarknadens struktur och funktionssätt” finns många tips om på vilka punkter man måste sätta in näringspolitiska åtgärder. Jag upprepar emellertid att jag inte tror på välsignelsen av balanserande maktkoncentrationer, och därför måste man gå in på kärnproblemet och försöka decentralisera inom den nuvarande banksektorn — i huvudsak privatägd. Men självklart är det — här instämmer jag i vad herr Jörn Svensson har sagt — fråga om att inte bara se till de formella bindningarna mellan olika banker och maktgrupperingar; det är de reella maktförhållandena som måste kunna angripas genom en näringspolitik för banksektorn. Jag tycker att vi borde kunna uppnå ganska stor enighet om en sådan politik för att förhindra fortsatt maktkoncentration: ett första steg är att i varje fall i fortsättningen inte främja den. När det sedan gäller bankinspektionen skall jag inte ställa något särskilt yrkande om ytterligare konsumentinflytande. Det kan finnas anledning att återkomma till detta vid annat tillfälle. Jag har här tillgång till bankinspektionens yttrande över Götabanksfusionen. I och för sig tycker jag nog att det uppvisar vissa uttalanden, vilka vi som konsumenter borde vara angelägna om att bevaka.

Fru talman! Herr Olof Johansson i Stockholm frågar vad vi som politiker skall göra. Det har han all anledning till. Om herr Johanssons partivänner i början av 1960-talet fått som de då ville, skulle vi inte ha haft denna möjlighet att fråga vad vi som politiker bör göra med utgångspunkt från det material vi nu har — herr Johansson behöver inte komma i motsatsställning till sina nuvarande partivänner om han medger det. Förutsättningen för att vi skall kunna ställa en sådan fråga är just att vi har fått fram detta material från en utredning som herr Johanssons partivänner i början av 1960-talet inte ansåg vara nödvändig. Jag tycker vidare att han förenklar litet för mycket när han säger att vi skall sätta stopp för koncentrationstendenserna. Vi vet självklart alla de nackdelar som kan följa av alltför starka koncentrationstendenser. Men skall vi sätta stopp för all effektivisering och all rationalisering? Alla i den här salen vet vad som skulle bli resultatet för vår konkurrens med utlandet om vi satte stopp för näringslivets rationalisering och för all fusioneringsverksamhet. Skall vi sätta stopp för alltihop? Jag tror inte man kan göra det så enkelt. Frågeställningen för oss politiker måste vara: Hur skall vi kunna öka inflytandet? Hur skall vi komma in på området? Därför skall jag komplettera min tidigare framställning med vad jag betraktar som en följdverksamhet till koncentrationsutredningen, nämligen den samarbetsutredning som kommit med ett betänkande. Jag tror det är i dylika sammanhang man skall sätta in inflytande och medbestämmanderätt. Vi får dessutom större möjlighet att diskutera detta efter 1973, när jag hoppas att denna utredning har gjort sin sammanfattning. Samarbetsutredningen har i stort sammanfattat sitt betänkande i fyra huvudpunkter. För det första: ett informationsoch samarbetssystem mellan företagen och kommunala och regionala myndigheter. För det andra: offentlig redovisningsskyldighet för alla företag med mer än 500 anställda samt redovisningsskyldighet för stiftelser. För det tredje: försöksverksamhet med av det allmänna utsedda styrelserepresentanter i aktiebolag och en permanent styrelserepresentation i vissa större stiftelser. För det fjärde: en försöksverksamhet med samhälleliga revisorer i ett antal aktiebolag och ekonomiska föreningar. Jag tror det är dessa vägar vi skall gå i stället, och jag tror dessa möjligheter blir större i framtiden.

Herr talman! I någon mån blir det en upprepad debatt från i höstas om man tar sådana grepp som herr Olof Johansson nu gjorde. Han ställde dock några konkreta frågor om var vi står som politiker. Detta är för folkpartiets del mycket klart när det gäller regionalpolitik, synen på närdemokrati och sådana ting. Vi vill så mycket som möjligt flytta beslut och åtgärder ut i landet och nära människorna. När man sedan i sak diskuterar någon konkret åtgärd i anslutning till en motion eller reservation, som den här sammanslagningen till Götabanken, får man bedöma den aktuella frågan. Det var detta jag begränsade mig till i mitt första inlägg. Det är dock viktigt att konstatera vad vi som politiker i utskottet säger här: ”Till skillnad från motionärerna betraktar utskottet den nya fusionen som en isolerad företeelse — — —.” Det är ett klart uttalande av att utskottsmajoriteten, och inom kort troligen även riksdagens majoritet, ser detta som en isolerad företeelse. Här lägger man så att säga en stoppkloss framför nya, väsentligare fusioner och utskottet markerar att en rejäl bevakning och uppföljning av maktkoncentrationsutredningens arbete skall ske. Detta har alltså utskottsmajoriteten gått in för, och jag tycker det är mycket viktigt att det står fast efter denna debatt. Herr Olof Johansson sade också att frågan är viktig ur konsumenternas synpunkt och att bankinspektionen borde ägna sig åt detta i stället för att avgöra vad som är bäst för den stora eller den lilla banken vid en sådan här sammanslagning. Om jag tar konsumenterna först får jag påpeka att herr Olof Johansson inte fick med sig sina egna partirepresentanter på den andra delen av sin motion som gällde konsumentrepresentanter i bankinspektionen. När det gäller vad som är bäst för den stora eller den lilla banken, så bedömer ju inte bankinspektionen saken på det sättet, och det bör inte heller vi göra. Man bedömer vad som är bäst ur konkurrenssynpunkt i banksammanhang. Då är det viktigt, både för bankernas kunder och för konsumenter som ägnar sig åt inlåning till bankerna, att man här får en bank som något bättre kan hålla de största bankerna stången. De skälen kvarstår. De har inte bemötts. Här kompletterar de två bankerna i huvudsak varandra med sina regionala kontor. Smålandsbankens etableringar representerade till övervägande delen ”vita fläckar” på kartan för Göteborgs bank. Jag har ännu inte fått någon kommentar till påståendet att om Smålands bank inte kunde få den här sammanslagningen till stånd så skulle den behöva bygga nya bankkontor i två av storstädernas centrala delar.

Fru talman! Herr Möller i Göteborg säger att folkpartiet är för närdemokrati.

Här finns det naturligtvis intressekollisioner, kollisioner mellan vad som är samhällets intresse i stort och vad som kan vara en grupps intresse i detta samhälle. Därför tycker jag — om man kallar sig för närdemokrat — att man skall ta mycket allvarligt på sådana här maktkoncentrationsföreteelser som vi har i det svenska bankväsendet. Utskottet understryker att tillkomsten av Götabanken är en isolerad företeelse. Jag upprepar vad som har uttalats här tidigare: Vad vet utskottet om det? Man ignorerade ju senast i december att den banksammanslagning som då hade gjorts skulle sätta i gång en kedjereaktion — och det från så auktoritativt håll som nu var möjligt i den debatten. Vad är det som har hänt? Vet utskottet bättre den här gången än man visste då? Herr Möller tar upp också andra problem. Eftersom Götabankens tillkomst enligt bankens egen utsago är en följd bl.a. av att man förlorade möjligheten att använda Stockholms enskilda bank som utlandsförbindelse, skulle kravet uppstå att man måste starta nya bankkontor t.ex. i Stockholm. I det sammanhanget skall man naturligtvis lägga skulden där den hör hemma. Den ligger alltså i det förhållandet att storbanksfusionen kom till stånd vilket herr Möller bortser ifrån. Det var den fusionen som fick den aktuella sammanslagningen till följd. Därefter vill jag vända mig till herr Haglund. Mycket av det som samarbetsutredningen föreslagit har vi varit överens om. Men när det sedan gäller att ”sätta stopp för rationalisering”, så skall man inte i alla sammanhang hävda att stordrift är rationalisering. Det borde vi ha kommit förbi. Vi skall komma ihåg att det är företagsekonomiska skäl som styr företagens handlande. Vi skall lägga en bredare bedömningsgrund på sådana här frågor.
Fru talman! Herr Haglunds näst sista inlägg gör att jag inte kan underlåta att ta ett par minuter av kammarens tid i anspråk. I höstas hävdade herr Haglund i ett yttrande från näringsutskottet i denna fråga, som han skrev under, att den i vissa motioner uttryckta oron för dessa koncentrationstendenser inom bankväsendet är överdriven. Nu har han stått här för en stund sedan och sagt till Oskar Lindkvist att han i allt väsentligt är överens med honom, dvs. han delar Oskar Lindkvists oro för koncentrationstendenser. Efter ytterligare en stund kom han tillbaka i en replik till mig och framhöll vilken välsignelse det är för småspararna i vårt land att Wallenbergs bank har fusionerat med Skandinaviska banken. Hur många ståndpunkter skall herr Haglund ha? Man kan inte hoppa fram och tillbaka på detta sätt. Man skall antingen tjäna folket eller kapitalet. Man får bestämma sig, annars leder en sådan process oundvikligen till politiskt och ideologiskt sönderfall. Jag vill också beträffande yrkandena i den kommande voteringen säga att jag kvarstår vid mitt yrkande i den form det har i reservationen. Det kommer alltså som kontraproposition att vid voteringen ställas mot herr Oskar Lindkvists yrkande och förmodligen då förlora. I nästa omgång stöder vi då självfallet det Lindkvistska yrkandet.

Fru talman! Det är naturligtvis inte trevligt att förlänga en debatt, som egentligen kan betecknas som ganska onödig, eftersom den är en dubblett till den debatt som fördes här i december i fjol i ärendet angående storbanksfusionen. Men jag finner det angeläget att från moderata samlingspartiet, som ju tillhör majoriteten i utskottet, här betona att vår inställning helt beror på det förhållandet att vi väntar på koncentrationsutredningens slutbetänkande, som kommer att vara avgörande för hur man skall ställa sig till dessa frågor under nästa år. Det är därför lämpligt att, såsom näringsutskottets majoritet har beslutat, föreslå kammaren att vänta till dess med ett beslut i denna fråga. Personligen skulle jag också vilja reagera mycket bestämt mot den suddiga centerfilosofi som herr Johansson i Stockholm har utvecklat här. Vad tror herr Johansson i Stockholm att bankerna egentligen sysslar med? Försöker de koncentrera så mycket makt som möjligt till sina intressenter och direktionsmedlemmar eller vill de vara redskap för ett expansivt och välutvecklat näringsliv? Detta näringsliv bygger ju alla sina ställningstaganden inte på maktfunderingar och maktfilosofier utan på utsikterna att få ett så bra utbyte för sin företagsamhet som möjligt och vet därvid också — jag kan erinra kammaren om att detta även har finansministerns stöd — att ett sådant näringsliv är grunden för den fortsatta ökningen av landets välstånd. Och alla partier här i riksdagen är ju överens om att denna ökning bör fortsätta. Jag har själv erfarenhet från verksamhet i ledningen för ett medelstort företag och vet hur man blir bemött när man som kreditsökande i denna egenskap vänder sig till storbanker. Jag kan säga att man där har en om inte helt oegennyttig så dock verklig strävan att betjäna även de små kreditsökarna så positivt som möjligt. Man siktar inte alls in sig på att reservera sina resurser för storföretagsamheten. Det kan många med mig vittna om. Det är klart att storföretagsamheten också behöver banker av ansenliga dimensioner. Storföretagsamheten är inte bara i och för sig gigantisk utan den förser också många tusental små och medelstora företag i vårt land med sysselsättning. Att vi därför skall ha banker av tillräcklig storlek för att förse de stora företagen med de omfattande krediter de behöver, samtidigt som de skall kunna ge de mindre företagen de krediter som de behöver, är väl självklart. Det är bara när man blandar ihop bankernas verksamhet med makttänkande och lönsamhetstänkande som man kommer fram till sådana funderingar som herr Johansson i Stockholm har framfört inför kammaren här i dag. Jag måste verkligen reagera mot dem. Jag tror över huvud taget inte alls att man inom det privata näringslivet, varken när det gäller bankerna eller företagsamheten i övrigt, är så inställd på maktfunderingar och maktspekulationer som herr Johansson tycks vara. Man ser bra mycket enklare på spörsmålen och försöker i själva verket bara göra ett gott jobb. Med det här korta anförandet har jag försökt reagera från näringslivets sida mot den sorts maktfilosofi och spekulationer av mycket grumlig karaktär som herr Olof Johansson i Stockholm ägnat sig åt — för att nu inte nämna herr Svensson i Malmö, som jag för övrigt lämnar helt därhän.
Fru talman! Låt mig liksom i debatten den 14 december förra året citera en undersökning beträffande bankernas sätt att fungera i förhållande till små företag. Den undersökningen har herr Clarkson uppenbar ligen inte läst. Den finns i en bok av Gunnar Eliasson som är framställd på Industriförbundets förlag och som heter ”Diagnos på 70-talet”. Författaren säger som följer: ”Sammanfattningsvis tyder alltså rapporterade svar från enkäten till små och medelstora företag på att kreditpolitiken träffat mycket snett mellan företag av olika storlek och att de större företagen klarat sig bäst.

Herr Clarkson tyckte att man inte borde blanda ihop lönsamhet och maktfilosofi. Men om man ser maktkoncentrationsfrågorna ur hela folkets synpunkt — och det tycker jag att vi har en uppenbar skyldighet att göra här — då är det också alldeles självklart att det är begränsningarna av demokratin i vårt samhälle som är den väsentligaste frågan, trots att lönsamheten betyder mycket t.ex. för våra möjligheter att få sysselsättning.
Fru talman! Jag vill inför kammaren mycket kraftigt understryka att skillnaden mellan mig och herr Olof Johansson i Stockholm är den att jag har praktisk erfarenhet på området, medan han är bara en teoretiserande filosof. Jag kan dessutom understryka att när det gäller att försöka decentralisera sina organisationer och sitt beslutsfattande går bankerna — dessa gigantbanker som vi har talat om i dag — själva i spetsen. Det är inte många veckor sedan vi fick ta del av i tidningspressen hur den stora Svenska Handelsbanken nu håller på att stycka ner sin beslutsorganisation till åtta regionbanker, just av det skälet att man vill komma närmare konsumenterna, som man kallar det, dvs. låntagarna. Samma bank som har så många storföretag som klienter — på både insättaroch uttagarsidan — är i praktiken, om jag är rätt underrättad, svenska folkets stora sparbank. Det är där de många enskilda människorna har sina konton. Handelsbanken är alltså inte bara en industribank utan också en verklig konsumentbank, och den agerar på det viset. Likadant är det med de andra bankerna. Den nuvarande SE-banken har en organisation som är regionalt fördelad och där beslutsfattandet är regionalt nedadministrerat. Vad jag har sagt om den saken skall väl vara ett tillräckligt belägg för att man på de här storbankernas egen nivå är medveten om nödvändigheten av att inte bli så stor att man fjärmar sig från dem man egentligen avser att betjäna. Herr Johansson talade också om en kamp för att överleva som förs mellan storföretagsamheten och småföretagsamheten. Som representant för den smärre företagsamheten, vars problem jag känner väl till, kan jag bara intyga att man där inte känner sig diskriminerad då det gäller att få krediter till sunda och bra projekt. En helt annan sak är självfallet att sådana företag ibland inte har tillräckligt faktaunderlag för att få en positiv behandling av sitt ärende i en bank. Så fort en lånsökande från det hållet kan lämna tillfredsställande prognoser och goda sifferunderlag för sin förfrågan blir han inte sämre behandlad än de stora företagen. Det vet jag verkligen av erfarenhet.
Fru talman! Det är intressant att herr Clarkson är så trosviss angående de mindre och medelstora företagens möjligheter att få krediter. Den debatten har ju en tendens att gå åt andra hållet, när vi diskuterar om kreditpolitiken i allmänhet. Här stämmer inte herr Clarksons argumentering med den argumentering som brukar komma i det sammanhanget. Så vill jag åter nämna, att det är intressant att man med det stora tillmötesgående som man tydligen visar mindre och medelstora företag, t.ex. i SE-banken och i varje fall i den reklam som man för ut, inte tar vara på den stora praktiska kunskap, som bl.a. herr Clarkson anser sig representera, i den styrelse som utsågs. Såvitt jag kan se fanns där ingen representant för den mindre och medelstora företagsamheten.

Fru talman! I detta slutskede vill jag hänvisa till att vi i moderata samlingspartiet vilar på argumenteringen i denna fråga, tills vi fått fram slutbetänkandet från koncentrationsutredningen. Då blir det tid och tillfälle att försvara de synpunkter som man har. Det jag har sagt här i dag har närmast varit ett bemötande av de synpunkter som herr Olof Johansson i Stockholm gett uttryck åt här och som jag från min synpunkt och från min praktiska erfarenhet inte tycker är relevanta.

Fru talman! Ur skissen till fysisk riksplan, som nu remissbehandlas, kan man utläsa att den företagsekonomiskt mest gynnsamma placeringen av industri inte alltid sammanfaller med vad som är riktigt ur hela samhällets synpunkt. Industrin vill, tycks det, helst lokalisera sig på Västkusten, och inlandet lämnas tomt. Det behövs alltså en målmedveten samhällssatsning på Sveriges inland för att undvika slöseri med nedlagt kapital på infrastruktur och för att ge människorna möjlighet att bo där de vill. Bergslagen är centrum för landets tunga industri. Det är inte försvarbart ur mänsklig eller samhällsekonomisk synpunkt att låta tyngdpunkten förflyttas till andra delar av landet, t.ex. Västkusten. En pipeline för råolja och ett raffinaderi, med följdindustrier i Bergslagen, är en väl utarbetad tanke som borde gå att förverkliga utan alltför omfattande ytterligare utredningar. Eftersom arbetslösheten är stor i dessa trakter borde ledningen lämpligen kunna byggas som beredskapsarbete. Självfallet måste samhället kräva att den petrokemiska industrin utnyttjar och vidareutvecklar den teknik som behövs för att inte skada miljön genom verksamheten. Utskottets majoritet säger att industrisysselsättningsproblemen inom 53 Kopparbergs län kan förutsättas bli föremål för ingående uppmärksamhet i samband med fastställandet av de regionala handlingsprogrammen. Det är då av utomordentlig vikt att man inte godtar den målsättning om befolkningsminskning i samtliga regioner i Dalarna utom Falun-Borlänge som Länsprogram 70 tagit upp som sin målsättning. Eftersom människor vill bo i alla de kulturbygder vi har i Dalarna, måste vi se till att näringslivet kommer dit. Motionen 276 tar upp frågan om Norrlands försörjning med olja och drivmedel, en viktig förutsättning för industrins utveckling. Transport med olja genom Östersjön ter sig alltmer olustig ur miljöskadesynpunkt. Sverige kunde här föregå med gott exempel och undvika både kostnader och risker genom att transportera den olja vi behöver landvägen. Trondheims hamn är särskilt intressant liksom ett ökat utnyttjande av järnvägen Trondheim—Östersund. Den stora folkomflyttningen från Sveriges inland till kusterna sker mot folkets vilja, det blir allt klarare. Dessa två motioner, 276 och 1361, ger förslag som skulle kunna vända strömmen. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till reservationerna nr 1 och 2 a.

Fru talman! I motionen 1361 tar man upp Dalarnas utveckling i fråga om syssselsättningen och kräver att riksdagen skall uttala som sin mening att regeringen skall särskilt beakta Dalarnas behov av ett oljeraffinaderi. I motionens första mening fastslås — och mycket riktigt — att en betydande del av svensk industri söker sig till våra kuster, varigenom arbetstillfällena i inlandet minskas. Särskilt hårt drabbas Bergslagen. Vi som har vår hemvist i denna region har hårt fått vidkännas hur kapitalintressena förflyttat ut kapital från vår region till andra delar av landet och även utomlands. Den satsning som gjorts på sistone har nästan helt gällt investeringar för att rationalisera bort människor. Några investeringar som medfört stor efterfrågan på arbetskraft har inte stått att finna. Kustlokaliseringar är i dag ett krav från den tunga industrin. Hur skall det egentligen gå för Bergslagen om järnhanteringens utveckling skall ske på Västkusten — som industrin vill enligt vad vi kan se av planerna — fram till år 2000? Den fysiska riksplanen innehåller ju denna fara. När de nu befintliga järnverken har spelat ut sin roll, kommer det i stort sett inte att finnas några motsvarande anläggningar kvar om denna utveckling skall fortsätta. När en sådan här motion kommer från socialdemokrater, som själva har medverkat till besluten om Länsplan 67 och Länsprogram 70, får man säga att opinionen mot avfolkning och ekonomisk tillbakagång har varit mycket stark. Motionärerna har ju tidigare accepterat grunderna för länsplaneringen som de uttrycks i propositionen 185 år 1964, nämligen att samhällsplaneringen anpassas till strukturomvandlingen i samhället. Klarare kan ju inte uttryckas att den ekonomiska styrningen överlämnas till storfinansen. Det är glädjande att motionärerna i dag tydligen är beredda att tänka sig en styrning av investeringarna. Jag hoppas att de inte bara inskränker sig till oljeraffinaderiet. Frågan om energiförsörjningen har naturligtvis sitt samband med vilka utvecklingsmöjligheter en region har. Därför är oljeraffinaderi och Nr 37 naturgas viktiga frågor när vi blickar framåt. Det gäller ju inte bara den Torsdagen den tunga industrin, utan det är även mycket intressant att se vilka 9 mars 1972 möjligheter produktutvecklingen kan väntas ge till resultat med en — — — kombination av petrokemisk industri och metalloch skogsindustri. Oljeoch driv Den här frågan om lokalisering av ett oljeraffinaderi till Dalarna kan ”edelsförsörjningen inte ses isolerat. Det gäller hela industrialiseringen.

Ett tillmötesgående av dessa krav ger möjlighet att skapa, inte som nu planer för avfolkning utan i stället planer för en folkökning i länet. Det ställer naturligtvis krav på att basindustrier skall utformas så att följdinvesteringar görs möjliga. Det skulle betyda att hela länet fick del av investeringarna. Planeringen skall omfatta hela länet och inte som nu bara inrikta sig på en enda region. Vid en ensidig inriktning på en region blir ju övriga delar av länet satta på undantag. En central fråga är: Skall det privata näringslivet även i fortsättningen få frihet att lokalisera sig i storstadsområdena och i utlandet? Ett oundgängligt krav från Dalarna är att staten styr de privata investeringarna. Och vad som bestämt måste avvisas, det är att staten går in med kapital — kapital som bara gör staten till intressent i de stora företagen. Den diskussion som förts om AP-fonderna på sistone har ju haft detta syfte. Det är synnerligen angeläget att AP-fonderna används för att etablera basindustrier, inte till att vara riskvilligt kapital hos de privata bolagen. Detta i kombination med styrningen av det privata näringslivets investeringar kan rädda Kopparbergs län från att på ett undantag när bli ett totalt glesbygdsområde. Det kan inte heller få fortsätta att ett av landets största järnverk investerar i Canada och Finland och nu har stora planer på att satsa — som det sägs — i Italien. Därför måste man kräva och inte bara önska att investeringar görs i Kopparbergs län. Krav måste ställas på att detta skall ses sam hällsekonomiskt och inte strikt företagsekonomiskt. En annan mycket viktig fråga i det här sammanhanget är att man måste ha bestämda miljöpolitiska villkor. En grundlig genomgång måste göras av tekniska, ekologiska och miljöpolitiska problem. Strävan efter ökade sysselsättningsmöjligheter får inte gå ut över miljön. All nu känd teknik måste användas, oavsett kostnaderna. Det är därför angeläget att staten styr dessa frågor och inte ser frågorna företagsekonomiskt utan ser på samhället i dess helhet. Reservationen 2 a innehåller liksom motionen 1361 inga bestämda krav, utan en önskan. Centern har ju i fråga om länsplaneringen och 55 länsprogrammet intagit i stort sett samma ståndpunkter som socialdemokraterna när det gäller grunderna, nämligen att strukturrationaliseringen skall få fortgå. Betecknande är att vid kommunernas behandling av remissyttrandena över Länsprogram 70 endast centerns ledamöter har velat tillfoga förslag om jordbrukspolitiken. Jag har erfarenhet av detta från min egen kommun. Därför innebär reservationen 2 a inga bestämda angelägna krav. Kraven om att stoppa Dalarnas avfolkning finns däremot i reservationen 2 b av herr Svensson i Malmö, och jag vill därför, fru talman, yrka bifall till denna reservation.

Fru talman! Vi är några kammarledamöter från Kopparbergs län som i motionen 1361 har uttalat oro för framtiden när det gäller sysselsättningsfrågorna i länet. Jag är dock väl medveten om att det inte är någon unik företeelse att vara oroad av frågor som ligger människor närmast. Jag vill också redan nu säga, att utan de arbetsmarknadspolitiska åtgärder som vidtagits i länet skulle läget där ha varit ännu sämre än det är nu.

Betecknande för vårt län är den starka minskningen av antalet inom industrin sysselsatta. Under åren 1963—1968 minskade antalet industrisysselsatta med 11,9 procent, dvs. med 4 802 personer. Det betyder att var åttonde arbetsplats försvann. I de befolkningsprognoser som redovisas i Länsplan 67 och även enligt inrikesdepartementets prognoser skulle 19 000—20 000 personer inom de närmaste 15 åren flytta ut från Dalarna. Vi är starkt oroade av de prognoserna, eftersom vi under många år har byggt upp mycket goda utbildningsmöjligheter för våra ungdomar. Som vi påpekat i vår motion har ungdomarna i vårt län ett mycket traditionellt sätt att välja yrke. Våra större industrier inom gruvoch stålhanteringen är så dominerande att ungdomarna ofta väljer att utbilda sig till ett industriellt arbete. I dessa dagar har vi också fått belägg för att våra synpunkter på utbildningen har varit och är riktiga. Luleå tekniska högskola, som i höst startar en ny utbildning till geotekniker — en breddad utbildning i gruvoch bergslära — har nämligen nu vänt sig till vårt län med en mycket bred information i avsikt att få elever till dessa kurser. Tidigare erfarenheter har nämligen visat att de elever som utbildat sig i bergsoch brukshantering mycket ofta har kommit just från Bergslagsområdet. Jag har tagit upp dessa utbildningsfrågor därför att de ligger så nära sysselsättningsoch avflyttningsfrågorna i vårt län. I den andra delen av vår motion har vi tagit upp vårt läns geografiska läge. Eftersom det ligger så långt från kustområdena blir följden höga fraktkostnader för bränsle till redan befintliga industrier i vårt län, en fråga som vi tidigare har tagit upp både här i riksdagen och i andra sammanhang. Vi har tagit upp den i Länsprogram 70, landstinget har alldeles nyligen gjort en utredning i frågan och våra fackliga organisationer har diskuterat den — jag avser nu närmast förslaget om transport av olja i rör och ett raffinaderi i Bergslagsområdet. Vi är övertygade om «Nr 37 att det skulle öka redan befintliga industriers möjligheter att utveckla sig Torsdagen den och förbättra sin situation, och det skulle kanske också tillföra oss nya 9 mars 1972 industrier som kunde bryta den ensidighet i näringslivet som länet för närvarande har. Enligt vår uppfattning finns redan nu den största Oljeoch driv koncentrationen av förbrukare av tunga oljeprodukter i inlandet i medelsför sörjningen Bergslagsområdet. i Norrland och i Jag skall inte nu föra några mer ingående resonemang om kostnaderna Kopparbergs län, m.m. och lokaliseringen eller om de arbetsmarknadspolitiska åtgärder som skulle behöva övervägas. Vi motionärer anser att utskottet i sin skrivning har beaktat de synpunkter vi har framfört i motionen. Utskottet skriver i betänkandet att dessa problem kan förutsättas bli föremål för ingående uppmärksamhet i samband med fastställandet av de regionala handlingsprogrammen. När det sedan gäller frågorna om transport av olja i rör, ett raffinaderi samt den petrokemiska industrins framtida utformning och lokaliseringar säger utskottet att en utredning är att vänta under detta år. Med tanke på att det är angeläget att få frågan så allsidigt belyst som möjligt förväntar vi motionärer att även arbetsmarknadspolitiska hänsyn tas med i bilden och att våra synpunkter i motion 1361 beaktas vid den kommande planeringen. Fru talman! Jag har inget yrkande.

Fru talman! Frågan om transport av olja i rör har varit föremål för diskussion i många år. Den aktualiserades i en motion till 1967 års riksdag med nuvarande landshövdingen Lars Eliasson som huvudmotionär. Vi har fått en utredning som har avlämnat ett betänkande och som fortsätter sitt arbete. Vid det här tillfället skall jag bara ta upp några aktuella frågeställningar. OK bygger nu en mottagningshamn och ett raffinaderi i Brofjorden. Debatten om denna utbyggnad har som alla vet varit mycket livlig. Vid denna utbyggnad borde man enligt mitt sätt att se betydligt mera ingående än vad som skett ha prövat möjligheten att i rör transportera råoljan till inlandet. De tekniska möjligheterna att genomföra en sådan transport av råoljan har diskuterats, men nu torde det stå ganska klart att problemet tekniskt går att lösa. Det skulle då självfallet vara möjligt att transportera både den lättare oljan och råolja i samma ledningar, och man skulle då kunna nå ett inlandsraffinaderi. Ett inlandsraffinaderi betyder mycket för den tunga industrin — det har tidigare i dag sagts med stark betoning. Jag vill gärna instämma i det. Det är nödvändigt att vi vidtar alla åtgärder som kan bryta den nedåtgående trenden för sysselsättningen i de områden som aktualiseras i motionerna. Det är ju alldeles uppenbart att ett raffinaderi i sin tur medför följdindustrier — jag tänker då självfallet närmast på det petrokemiska området. Bergslagen har ju tidigare malm och trä, två 57 väsentliga komponenter i kombination med trä och plast och metall och plast, och nya produkter bör komma till i snabbare takt. Det är därför nödvändigt att Bergslagen med sina traditioner kompletteras med nya industrier som kan förstärka dess näringsliv. Jag tror att en pipeline i kombination med ett väl lokaliserat raffinaderi är ett lämpligt objekt att satsa på. Det skulle avsevärt minska icke önskvärda båttransporter, och det skulle också minska transporterna på vägarna. Jag är medveten om att naturgasen kan bli aktuell, men jag tror inte att den till huvuddelen kommer att ersätta den nu konventionella oljan, åtminstone inte inom överskådlig tid.

Den samhällsekonomiska merkostnaden för oljeledningens byggande skulle i en sådan situation bli avsevärt lägre, än om projektet genomfördes under en tid av full sysselsättning.” Citatet är sannerligen aktuellt i dag. Mot bakgrunden av dessa konstateranden skulle vinsterna vid en rörledningstransport kunna sägas vara följande.

Ledningssträckningen inom vissa avsnitt torde därför kunna bestämmas och ge upphov till snar igångsättning. Jag tror att det är mycket viktigt. Bara medvetandet från industrins sida av att det kommer i gång en investering i den riktningen skulle självfallet medföra positivare bedömningar för framtiden och ge underlag för mera säkra framtidsplaneringar. Det skulle på det sättet omedelbart öka sysselsättningseffekten. Icke minst för Kopparbergs län är det här en ytterst betydelsefull fråga. En delegation från länsstyrelsen och kommunerna Hedemora och Avesta var i går här i huset och redovisade inför inrikesministern bekymren för just södra Dalarna. Man krävde omedelbara åtgärder för att förstärka näringslivet i Dalarna, särskilt i dess södra delar. Vi får tillfälle att senare under riksdagen med anledning av en motion beträffande stödområdesgränsen återkomma till den här diskussionen, och vi får också i anledning av den annonserade propositionen i höst diskutera regionalpolitiken mera ingående.

Dessa 5 000 i merbefolkning skulle i första hand tillgodoräknas de utflyttningshotade områdena i länet. Vi får senare återkomma till denna diskussion. Jag skall med dessa kortfattade synpunkter, fru talman, be att få yrka — Nr 37 bifall till reservationen 2 a, som jag tycker kraftigare än utskottets skriv Torsdagen den

Fru talman! Jag vill bara säga till herr Boo att det är klart att man kan önska större ramar och reservera sig härför. Men det praktiska handlandet från centern i dessa frågor har varit detsamma som regeringens. Centern har accepterat grunden för strukturrationaliseringen, vilken har sina givna följder. Vi vet att inte heller de ramar som nu finns precis har följt prognosen. Man har inte givit något alternativ till denna strukturrationalisering, utan man har bara önskat och önskat. Jag vänder mig mot att centern här önskar andra ramar utan att anvisa hur ramarna skall ändras. Centerns agerande är därför ett hyckleri mot befolkningen, som vi bestämt måste ta avstånd från. Centern vill inte på något som helst sätt gå in för styrningar av investeringarna. På många ställen där centerpartister har varit närvarande har jag frågat dem om detta, men de vill ha det fria näringslivets spel, som det kallas. Då kan det inte bli andra ramar än vi för närvarande har i Kopparbergs län.
Fru talman! Herr Hagberg menar att centern inte tillräckligt starkt har underbyggt sin manifestation över en positiv befolkningsutveckling t.ex. i Kopparbergs län. Med de skisserade ramar för befolkningsutvecklingen som jag tidigare redovisade här har vi angivit vår målsättning och politiska vilja. Vi har också anvisat hur fördelningen skulle bli. Vi har också sagt att bättre och starkare åtgärder måste vidtas. Så sent som för några dagar sedan underströk centerns partistyrelse i ett uttalande starkt nödvändigheten av att vi får ett betydligt bättre instrument för att åstadkomma den för framtiden riktiga lokaliseringen och regionalpolitiken.

Fru talman! Vad som här allmänt har sagts om sysselsättningsproblemen i Dalarna och bekymren för dem delas av näringsutskottet. Personligen känner jag alldeles extra för detta, eftersom jag har en del rötter i Dalarna. I herr Hagbergs anförande efterlystes möjligheter till statens styrning. Jag kan personligen dela de synpunkter han hade. Det är bara synd att den diskussionen inte föregick den vi hade i går om länsdemokrati, där utslaget ju blev att man ville ha en mindre styrning från staten. Ämnet är olja i rör, och 1968 års utredning om rörtransport av olja och gas lämnade för ett år sedan ett delbetänkande, som heter ”Olja i 59 rör”. Omkring den 1 april kommer utredningen att leverera ett slutbetänkande, som skall heta ”Naturgas i Sverige”. Så mycket kan redan nu sägas att utredningen finner naturgasen vara ett gynnsamt alternativ under vissa betingelser. ”Olja i rör” har, mera av tidningstyckare än av remissinstanserna, kritiserats för att utredningen skulle ha bortsett från miljö och sysselsättning. Med den sammansättning som utredningen har av högt kvalificerade tekniker och därutöver landshövding Eliasson och jag har emellertid utredningens uppgift inte varit att göra politiskt betingade samhällsekonomiska avvägningar. Uppgiften har varit att tekniskt och rent företagsekonomiskt bedöma projekten för att därmed skapa underlag för de fortsatta övervägandena. Tidningsrubriker av typen ”Utredningen har missat det väsentliga” tyder på att man inte har förstått utredningens uppgift.

Inte ens denna den gynnsammaste sträckningen är utan vidare lönsam. För att rörtransport hit skall bli godtagbart lönsam måste Annellagen tillämpas. — Annellagen är en lag som ger lägre beskattning för den här typen av ledningssystem, — Kravet på förräntning på nedlagt kapital måste dessutom sättas så lågt att bara staten kan vara medfinansiär. Utredningens förstahandsrekommendation är därför rationaliserad järnvägstransport. Detta gäller hela den mellansvenska konsumtionen. Förhandlingar pågår mellan oljebolagen och SJ om rationaliserade järnvägstransporter. Av detta följer självfallet att rörtransport av olja inom det avsevärt mindre, och avsevärt mer spridda, konsumtionsområdet Jämtland—Västernorrland saknar varje ekonomisk grund. Här bör förhandlingar tas upp mellan konsumenterna och SJ om rationaliserade järnvägstransporter, och då kan frågan om lämpligaste och billigaste införselhamn även bli avgörande. Lönsamheten hos järnvägarna i Jämtland och i Västernorrland behöver underbyggas med oljetransporterna. Utredningen har också bedömt de företagsekonomiska möjligheterna att driva ett raffinaderi i inlandet, och man har då undersökt en förläggning av raffinaderiet till tyngdpunkten av det stora mellansvenska konsumtionsområdet, alltså Örebrotrakten. För att få någorlunda lönsamma betingelser krävs att raffinaderiet täcker 80 procent av marknaden år 1980. Med den nuvarande splittringen på olika distributörer är endast en täckning av högst 25 procent av marknaden möjlig. — Så många firmor konkurrerar således om marknaden att man bara kan täcka 25 procent från ett inlandsbaserat raffinaderi. Den enda förutsättningen för en lokalisering av ett raffinaderi i Örebro — liksom i Dalarna eller Jämtland —Västernorrland — är således att oljedistributionen förstatligas. Naturligtvis har inte herr Hagberg, fru Sundström eller jag någon erinran mot att oljedistributionen förstatligas, men jag föreställer mig att fru Hambraeus, herrar Åsling och Stjernström samt herr Boo är något tveksamma inför en sådan åtgärd. Men den är nödvändig, om ett inlandsbaserat oljeraffinaderi skall bli lönsamt. Som det har antytts i bilaga 15 till statsverkspropositionen kommer industridepartementet att, sedan den här utredningen har slutförts, vidare överväga frågorna. Jag förutsätter då att de samhällsekonomiska synpunkter som främst fru Sundström har pekat på, tillmäts största vikt vid bedömningen, och något skäl för ytterligare tillkännagivanden eller utredningskrav finns därför inte. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan. Innan jag slutar mitt anförande skulle jag också vilja slå ett slag för — eller rättare sagt mot — ett uttryck. Utredningen har konsekvent undvikit ordet pipeline. Det finns inget skäl att ta detta engelska och mångtydiga uttryck och särprägla det för oljebranschen, och det finns över huvud taget inget skäl att införa det. Vi har därför konsekvent använt ordet rörledning, och jag hemställer till riksdagsledamöterna att de följer det exemplet.
Fru talman! Till herr Wååg vill jag bara säga, att jag självfallet i dag inte tar ställning till frågan om förstatligande eller icke som en nödvändighet, om man nu skulle åstadkomma en utbyggnad av transporterna av olja i rör och inlandsraffinaderi. Jag vill bara hänvisa till att det finns många alternativa möjligheter som i det sammanhanget kan diskuteras, nämligen hur fördelningen skall vara både beträffande byggandet, eventuellt hyrda anläggningar osv. I andra sammanhang har ju dessa möjligheter diskuterats, och jag förutsätter att det finns anledning att återkomma till de alternativ som finns.
Fru talman! I anledning av den debatt vi höll i går om länsdemokrati vill jag i fråga om styrningen bara säga till herr Wååg att någon sådan styrning finns inte i dag, vare sig hos staten, länsstyrelse eller landsting; den ligger helt i storfinansens händer. Styrningen är nog ganska klar. Jag instämmer med herr Wååg i att vi måste förstatliga oljeindustrin. Det är en av förutsättningarna. Men jag skulle här också vilja säga att Kopparbergs län inte råkat ut för någon avfolkning under föregående år. De arbetsmarknadspolitiska åtgärderna har ökat väsentligt, varigenom man fått behålla en massa människor, som skattebetalarna fått ge arbete. Men vi har inte fått några industrier som sysselsatt dessa människor. Detta bevisar bara den svåra situation som länet har. Att då komma och säga att ”det oroar”, att man har ”förhoppningar” och att ”man är nöjd med utskottet” är märkligt. I stället borde representanter från det länet ställa krav och inte bara väcka motioner, som får publicitet i pressen, varefter man springer ifrån dem. Också i det fallet sviker man invånarna i länet. I stället borde man från länet framföra kraftfulla krav, så att vi får en utveckling som ökar invånarantalet i länet.
Fru talman! Debatten i går, herr Hagberg, gällde styrningen i morgon och inte den styrning som redan finns. Till herr Boo vill jag säga, att det organisatoriska problemet att bygga en rörledning för transport av olja inte är så stort. Utredningen har för sin del föreslagit att staten och de stora konsumenterna — eventuellt också oljedistributörerna — skall gå samman i ett bolag. För ett inlandsbaserat raffinaderi ligger problemet i att kunna placera produktionen. Vi har brottats med detta problem ända sedan 1968, och såvitt jag kan se finns bara en enda lösning för ett sådant raffinaderi med hela konsumtionsområdet i Örebrotrakten att täcka tillräcklig andel av marknaden: en förstatligad oljedistribution. Det går inte att lita till att enskilda företag skall vara tacksamma avnämare till raffinaderiet.
Fru talman! Jag vill bara helt kort säga att jag med intresse väntar på slutbetänkandet från utredningen om rörtransport av olja och gas. Jag är övertygad om att utredningen kommer att presentera alternativa lösningar.